Herr talman! Beträffande husläkarpengarna, Bo Könberg, så handlar det om 195 miljoner. Alla partier har varit överens om 5 miljoner till distriktssköterskorna. Därför är det 195 miljoner kvar. Jag kräver att regeringen skall göra en redovisning där man ser vart dessa pengar går. De får inte bara pytsas ut i allmänhet till landsting. Man kunde exempelvis ha särskilda projekt inom hemsjukvård eller geriatrik eller andra eftersatta områden. Det skulle vara mycket välkommet. Herr talman! Vi är inte som parti för generella skattehöjningar. På vissa områden och i vissa kommuner är det angeläget. Lyssnar aldrig Bo Könberg till signaler utifrån landet? Har inte Bo Könberg tagit del av protester från anställda och politiker runt om i vårt land som anser att nedskärningarna har gått för långt, att man inte klarar att bibehålla kapaciteten och nivån på vården? Hur reagerar Bo Könberg på det? Finns det inte anledning att bli oroad? Till slut vad gäller äldreomsorgen och äldresjukvården. Det finns motstridiga besked, och jag ser också fram emot rapporten från Å ena sidan har t.ex. SKTF pekat på att det på sjukhusen ligger kvar 1 500 patienter som är färdigbehandlade, men inte får plats ute i äldreomsorgen. Å andra sidan har kommunerna ett sparbeting på ungefär 3 200 per äldre som skall sparas inom hemtjänsten. Det är naturligtvis problem med att äldre flyttar ut. De kan inte få den vård de behöver. Det andra motstridiga beskedet kommer från den forskning jag nämnde tidigare, med personer över Den andelen har faktiskt ökat med 38 % mellan 1991 och 1992. Man har ännu inte sett resultaten av Till slut, herr talman, vill jag berätta för Bo Könberg om en brevvän jag har. Det är en dam i 80 årsåldern som skriver intressanta brev till mig om sjukvården. I sista brevet, när hon talar om att hon inte får de operationer som Sylvia Lindgren lyft fram, så skickade hon med en hälsning som jag vill framföra till Bo Könberg. Jag citerar: Tänk om några tusen missnöjda kunde skriva till Könberg och ge honom på nöten. Det skulle bli jobb åt många arbetslösa att sätta i gång och sprätta brev. Kan det vara en modell mot arbetslösheten?

Herr talman! Jag tyckte vad gäller Sylvia Lindgrens inlägg att vi inte kom så mycket längre än i de tidigare inläggen. Det finns en stor skillnad mellan å ena sidan de borgerliga partierna och å andra sidan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, och möjligen numera Ny demokrati. Vi anser att det är patienterna som skall ha valfrihet, medan Sylvia Lindgren anser att det är landstingen som skall ha valfrihet. Detta kan man förstås tycka. Det är en fullt legitim uppfattning, och den bör föras fram i den allmänna debatten ungefär som Sylvia Lindgren nu gjort. Sedan är det bra om Sylvia Lindgren och hennes partivänner tycker att vi från regeringens sida gjorde klokt när vi införde hälso och sjukvårdslagen. Vi föreslog riksdagen den lagen och att man enligt den skulle ha rätt till en egen läkare. Det är väl utmärkt. Men det var inte ni som lade fram förslaget. Det var vi som kom med förslaget och ni röstade för det. Vi får väl vara tacksamma för att ni åtminstone är för några förbättringar inom sjukvården vad gäller valfrihet. Sylvia Lindgren var också inne på ekonomin. Det gjordes en indragning det första året av den här mandatperioden av pengar från kommuner och landsting för att något få ned budgetunderskottet. Det gällde 7,5 miljarder på bägge sektorerna, i storleksordningen 2,5 miljarder på landstingen. Sedan har tillkommit att för innevarande år får de kommuner och landsting som inte höjer skatten dela på ett belopp som är en bra bit över hälften av detta. Det handlar, återigen, inte i första hand om indragning från statsmakten, utan det handlar om att den egna ekonomin sviktar. Då kan man om man vill försöka hjälpa till att klara den på det vis Eva Zetterberg föreslår, nämligen att höja skatten. Även jag nås, Eva Zetterberg, av mängder av signaler från människor som tycker att vi borde satsa mera pengar på sjukvårdsverksamhet. Självklart! Frågan är om detta är den rätta medicinen, allmänt sett, för att klara svensk sjukvårds problem, i ett läge där vi måste få i gång ekonomin i landet och måste skapa många nya jobb. Är skattehöjningar den bästa vägen till detta? Jag ställer frågan nu retoriskt, eftersom detta är ett avslutande inlägg, men jag har nämnt den även i de tidigare omgångarna. Jag tror inte att detta är den rätta vägen. När det gäller de 195 miljonerna skall förstås redovisas på vilket sätt de kommer att användas. Men återigen, jag har uppfattat riksdagens beställning som att man vill att de skall gå till sjukvård ute i landstingen. När Eva Zetterberg tar upp att 1 500 patienter ligger kvar på sjukhusen så är detta en viktig information, och det är viktigt att göra någonting åt saken. Men det hör också till bilden att före ÄDEL reformen och betalningsansvaret så gällde det mer än dubbelt så många människor. Detta är också ett exempel på att utvecklingen på den här punkten går åt rätt håll. Till sist: Man kan ha brevvänner som Eva Zetterberg, som ber att man skall ge andra på nöten. Min brevvän, som dök upp för bara någon månad sedan är en gammal lärarinna som gick i samma skola som jag. Hon blev så oroad över ryktena om att man skulle avskaffa husläkare, så hon bad mig gör allt vad jag kunde för att se till att de fick finnas kvar.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har med anledning av den förordning om uppehållstillstånd i vissa asylärenden som regeringen antog den 14 april i år frågat mig om vilken bild jag avser skapa med den förda asylpolitiken och vilka principer som skall gälla för polisens arbete med att avvisa personer som fått avslag på sina asylansökningar och som gömmer sig för att förhindra verkställigheten av avvisningsbeslutet. Jag vill börja med att påpeka att Sverige ställer upp för sina internationella förpliktelser när det gäller att bereda människor skydd. Jag vill också peka på att det i asylärenden är viktigt att låta humaniteten styra. Samtidigt som dessa principer skall gälla för asylärenden skall också klarhet gälla. Sverige är ett land som verkställer lagakraftvunna avlägsnandebeslut och på så vis ges klara signaler om vilka som bereds tillstånd i landet och vilka som inte får stanna. Regeringen anser att det är bäst för rättssäkerheten om man strikt kan tillämpa utlänningslagens asylbestämmelser och låta skyddsbehovet vara vägledande för om upphållstillstånd skall beviljas. Det faktum att inströmningen av asylsökande från andra länder än staterna i det forna Jugoslavien har minskat på senare år visar att den svenska asylpolitiken ger de rätta signalerna. Inströmningen från det forna Jugoslavien beror ju på läget där, med inbördeskrig och interna spänningar. Ett mycket stort antal människor har varit tvungna att lämna sina hem, och flera länder i Europa har tagit emot ett stort antal flyende från det forna Jugoslavien. Jag anser inte att den svenska asylpolitiken generellt skickar ut några signaler som tyder på något annat än att asylansökningar i Sverige normalt prövas enligt utlänningslagens bestämmelser om rätten till asyl. Av humanitära skäl och beroende just på läget i det forna Jugoslavien, som ju har medfört att myndigheterna vid olika tidpunkter varit tvungna att tillämpa s.k. verkställighetsstopp, fann regeringen att man trots allt var tvungen att göra något för alla de familjer som väntat mycket länge i Sverige på svar på sina asylansökningar, i de flesta fall helt utan att de själva medverkat till tidsutdräkten. Jag är medveten om att metoden med tidsrelaterade schablonregler har nackdelar. Genom att fatta ett beslut som gäller dem som kom före den 1 januari 1993 ges dock ingen signal till omvärlden om att det är värt att komma till Sverige utan att ha asylskäl och hålla sig kvar här, utan man visar att beslutet tar sikte på en speciell situation, orsakad av förhållanden utom vår kontroll. Till skillnad mot tidigare tidsrelaterade schabloner har de långa väntetiderna denna gång inte orsakats av att myndigheterna inte har resurser att fatta beslut. Såväl Invandrarverket som Utlänningsnämnden kan nu fatta beslut i de flesta ärenden inom några månader. Trots detta har alltså en del familjer av helt andra skäl fått vänta länge. Jag vill också peka på att det i regeringens förordningsmotiv påpekats att vistelsetidens betydelse för tillståndsfrågan minskar eller bortfaller helt, t.ex. om asylansökan är ogrundad eller om den asylsökande uppvisat ett beteende som gör att man kan ifrågasätta hans eller hennes beredvillighet att iaktta grundläggande normer i samhället. Alla ärenden skall prövas individuellt med hänsyn till samtliga omständigheter, men de humanitära aspekterna skall väga tungt. Förordningen omfattar endast personer som väntar på beslut. Huvudregeln är naturligtvis att avvisningen av personer som fått ett slutligt avvisningsbeslut skall verkställas genom polisens försorg, men i vissa fall kan det finnas anledning att bevilja tillstånd av humanitära skäl även till personer som har fått ett slutligt beslut men som finns kvar i landet. Även här får omständigheterna i varje enskilt fall vägas noga. Eftersom utgångspunkten för förordningen är hänsyn till barns situation, skulle det vara fel att inte alls ta hänsyn till barnen i denna grupp. Det ankommer på de asylsökande och deras juridiska ombud att göra nya ansökningar, om de anser att det finns nya skäl för uppehållstillstånd, t.ex. genom förordningens tillkomst. Polisens uppgift att verkställa de avvisningsbeslut som vunnit laga kraft kvarstår naturligtvis oförändrad även framgent. Vad gäller allmänhetens förståelse för regeringens beslut, är min uppfattning att allmänheten har stor förståelse för att asylsökande från Bosnien Hercegovina har fått upphållstillstånd i Sverige. De flesta människor är medvetna om de hemska övergrepp som pågår i Bosnien-Hercegovina och känner att de vill hjälpa dem som har flytt därifrån. Jag tror också att det finns en önskan att visa humanitet mot de barnfamiljer som fått vänta länge på beslut.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag har ställt många frågor i den här kammaren till statsrådet just om vår asylpolitik, och jag märker att ingenting hjälper. Det finns alltså i dag en överväldigande majoritet i kammaren för den nuvarande asylpolitiken, men det finns en lika överväldigande majoritet utanför kammaren som är emot den. Detta är ett ämne där väljarna har en uppfattning som markant strider mot politikernas. För tio månader sedan: 40 000 bosnier. För en månad sedan: några tusen somalier. I Somalia skall man snart hålla fria val under FN:s kontroll. Nyligen: 20 000 kosovoalbaner. Sammanlagt är det närmare 100 000 personer, vilket motsvarar Sveriges fjärde eller femte största stad, om inte mina geografikunskaper är helt felaktiga. Fru talman! Detta är i huvudsak inte politiska flyktingar. De har har fått stanna i Sverige av humanitära och sociala skäl. Detta kostar mycket pengar. Det skapar problem i våra storstäder. Det har varit känt sedan länge att små kommuner beredvilligt tar sin s.k. kvot. Sedan betalar man t.o.m. resan för de asylbeviljade ifrån den lilla kommunen till en större kommun, som är mer attraktiv. Men man behåller en liten slant för sig själv, som man slipper betala tillbaka. Detta har varit känt så länge att jag inte förväntar mig någon ändring av detta. Asylpolitiken kostar mycket pengar. Det kan vi inte komma ifrån. Samtidigt måste vi i dag, helt nödvändigtvis, acceptera kraftiga nedskärningar inom många områden. Men när det gäller asylpolitiken, i alla fall den svenska, verkar det som om brunnarna är outtömliga. En fråga som jag tog upp, men som inte berördes i svaret, är att människor nog tycker att det är egendomligt att vi här i riksdagen kan ha hårda debatter och besluta om belopp som ibland rör sig om enbart några få miljoner kronor, medan regeringen -- och jag vill betona att regeringen inte handlar i strid mot lagen -- allstå kan fatta beslut utan att fråga riksdagen som handlar om miljardbelopp. Det har man gjort i dessa fall. Jag förstår att väljarna blir förvånade över att man kan agera på det viset. Sedan är det ju så, att det i vår omvärld i dag finns människor som lever under betydligt sämre förhållanden än de människor som vi nyligen har beviljat asyl. Men dem hjälper vi inte, eller i varje fall ytterst litet. Jag förstår dem som har kommit hit. Vi har ju sänt ut sådana signaler. Människorna har i många fall sålt sina hus och alla sina ägodelar, och jag hade säkert gjort likadant. Men det är inte rättvist om man ser till världens totala flyktingsituation. De som har fått ett beslut om avvisning men gömt sig, alltså brutit mot gällande svensk lag och hållit sig undan polisen, skall få sitt fall omprövat ännu en gång. Jag kan bara konstatera -- det måste ju vara logik i allting -- att de som har följt gällande svensk lag, lämnat Sverige och kanske åkt tillbaka till Kosovo kan komma hit och söka igen, precis som de som bröt mot lagen, och få lov att stanna. Om de inte kan det finns det ingen konsekvens i regeringens handlande. Fru talman! Jag noterar till sist att Sverige -- till skillnad från övriga Europa och trots vår utomordentligt besvärliga ekonomiska situation -- kan tillåta sig en politik som inget annat land i Europa kan i dag. Det är inte egendomligt att väljarnas förtroende för politikerna inte är överdrivet stort.
Fru talman! Jag avser inte att föra någon stor och omfattande flyktingpolitisk debatt. Jag konstaterar bara att det återställningsbeslut, eller vad vi skall kalla det för, som regeringen fattade förra månaden var förståeligt från många synpunkter, eftersom humanitära aspekter fanns med, liksom långa vistelsetider, framför allt för barnfamiljer. Kanske kommer man så småningom till en brytpunkt där man måste väga in humanitära aspekter i högre grad. Men ad hoc-beslut av den här typen är ändå olyckliga. Vi måste försöka ha en långsiktig konsistens på vår flyktingpolitik, där skyddsaspekten och återvändandeaspekten är särskilt viktiga att betona. I vårt parti har vi alltmer kommit att omfatta tankegångarna om att i första hand ge tillfälliga uppehållstillstånd till de grupper av människor som det har gällt här, både bosnier och kosovoalbaner. Även UNHCR:s nya representant i Sverige, och UNHCR över huvud taget, tycks dela åsikten att det är tillfälliga uppehållstillstånd som kan ges -- låt vara att man därmed inte kan säga att det går att återvända. Det får man konstatera senare, och då kanske permanenta uppehållstillstånd kan bli aktuella. Etnisk rensning, som nu förekommer i forna Jugoslavien, får egentligen aldrig löna sig. Vi får alltså inte medverka med signaler så att det uppfattas som att den etniska rensningen lönar sig. Men beslutet är fattat, och vi skall göra allt för att leva upp till beslutet så att dessa människor från Kosovo och Bosnien får en bra framtid i Sverige. Det måste vi alla försöka hjälpas åt med att åstadkomma. Men beslutet omfattar ju inte riktigt alla kosovoalbaner. Om man nu skall fatta beslut av den här karaktären kommer man in på gränsdragningsfrågor. Det finns ett antal ensamstående män som inte omfattas av beslutet men som faktiskt tror att de, om de nu håller ut och försöker bita sig kvar, kan få ett sådant beslut som också omfattar dem. Många av dem skall förnya sina pass, och det tar ett antal månader. Polisen som skall avvisa dem måste i så fall ta dem i förvar på något sätt, där de skall vistas i fyra fem månader eller kanske ännu mer. Dessutom vet vi heller inte om dessa kosovoalbaner faktiskt kan återföras till Kosovo, eftersom gränsproblematiken har ökat och serberna säger nej. Då får de komma tillbaka till Sverige och vänta på nytt. Det är alltså en lång och svår procedur. Jag vet också av olika rapporter att polisen egentligen ligger ganska lågt med avvisningar för närvarande, eftersom det är så många problem förknippade med detta. Det skulle vara intressant att få statsrådets bedömning av om de kvarvarande kosovoalbaner som inte omfattades av beslutet har någonting att hoppas på i Sverige. Har också de en chans att få stanna kvar, eller skall de utvisas? Det tror jag att vi måste klarlägga på något sätt. Det finns ett hopp som grundas på viss erfarenhet, eftersom regeringen gång på gång har fattat beslut som ger möjlighet till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Den andra frågan gäller de kosovoalbaner som råkade vara i Norge just när beslutet fattades. Får också de en chans att omfattas av denna nya bedömning som gör att de kan få stanna om de återvänder till Sverige och lämnar in en ny ansökan, eller skall de anses vara utrikes och därför inte kunna utnyttja förordningen? Kan de hoppas på att få sin ansökan prövad i Norge och få stanna där? Finns det något samarbete med Norge för att återföra dem hit och låta dem komma in med en ny ansökan?
Fru talman! Det är riktigt att Sten Andersson i Malmö och jag har fört ett antal debatter under de gångna åren på just det tema som Sten Andersson nu har tagit upp igen i denna interpellationsdebatt. Han har helt rätt i att flyktingpolitiken i sina huvuddrag är väl förankrad här i riksdagen. Sten Andersson för en diskussion om rättvisa och ställer alla de människor runt om i världen som lever under förtryck och fattigdom emot dem som vi kan hjälpa här i Sverige. Det faktum att det är så många som vi inte kan hjälpa tycks för honom vara ett skäl att inte hjälpa någon. Jag tycker att det är en konstig form av rättvisa. Vi är i Sverige inriktade på att göra så gott vi kan. Om människor kommer hit och söker skydd skall vi göra det bästa för att ge dem det skyddet. Det kan ju inte vara så inom t.ex. biståndspolitiken att det faktum att vi inte kan hjälpa alla länder och alla människor som är fattiga med ekonomiskt bistånd till utvecklingsländer skulle medföra att vi avstår från att göra det lilla vi kan. Gustaf von Essen ställde några frågor om den tidsförordning som det fattades beslut om för ungefär en månad sedan. Hela syftet med den var att ta hänsyn till de barn som har börjat rota sig här i Sverige. Gustaf von Essen frågar nu om det är på gång att låta personer som inte ingår i barnfamiljer stanna här av olika skäl. Jag vill då redovisa att det över huvud taget inte finns några sådana planer. Deras asylansökningar får prövas i vanlig ordning utifrån de skäl och argument som den sökande kan prestera. Jag vill till detta lägga att det naturligtvis är ett oskick att, som en del länder gör, försvåra för sina medborgare att återvända till sina hemländer. Vi har kontakt med och förhandlar med ett antal sådana länder för att åstadkomma en förändring. När det gäller de personer som har sökt sig till Norge kan jag säga att regeringen i ett beslut för några veckor sedan sade att de personer som Sverige har ett ansvar för skall omfattas av tidsförordningens regler. Detta gäller de fall då de norska myndigheterna inom en månad har anmält att det finns personer i Norge som tidigare har sökt asyl i Sverige och verkställt avvisning från Norge inom sex månader. Dessa personer kan alltså lämna in en ny ansökan och få sin sak prövad. Utgångspunkten för detta beslut från regeringens sida är att vi inte har velat göra någon åtskillnad mellan de personer i Sverige som har fått ett slutligt besked och de personer som under lång tid har vistats i Sverige och också varit i Norge under en viss tid. Jag tror att det skulle vara ganska svårt att motivera en åtskillnadspolitik för de barnfamiljer det handlar om. Jag delar naturligtvis uppfattningen att Sverige skall ha en långsiktig och konsekvent flyktingpolitik. Men det beror också litet grand på vad man menar med detta. På en del verkar det som att man skulle kunna ställa upp treåriga budgetplaner och göra en väldigt långsiktig planering för flyktingpolitiken. Jag tycker att de bortser från att det finns en verklighet. Massflyktsituationer kan vi påverka väldigt litet eller över huvud taget inte alls från Sveriges sida. De beror på förtryck, krig och våld i vår omvärld. Det är i första hand detta som styr i vilken omfattning det kommer asylsökande till Sverige. Jag vill till slut också göra ett påpekande när det gäller UNHCR:s inställning till tillfälliga respektive permanenta uppehållstillstånd. UNHCR har över huvud taget inte någon uppfattning i den frågan. Det är däremot en gemensam uppfattning för hela det internationella samfundet, inklusive UNHCR och Sverige, att man skall möjliggöra ett återvändande för flyktingar när fred har uppstått i ett land. Vi har många gånger tillsammans här i kammaren kunnat konstatera att Sverige har varit dåligt på att ge dessa möjligheter. När det gäller de bosniska flyktingarna har det under ett halvt års tid funnits en grupp som har börjat att planera för ett återvändande för de flyktingar som vill återvända och för ett återuppbyggnadsarbete när freden väl har kommit till Bosnien.
Fru talman! När det gäller tidsförordningen tror jag att jag vågar påstå att det bland de kvarvarande bosnierna finns rätt stora förhoppningar om att man i ett senare skede skall få ta del av ett nytt regeringsbeslut. Det innebär stora problem att återvända, och polisen räknar nu med långa förvarstider. Bosnierna försöker naturligvis gömma sig vid avvisningsbeslut och hoppas att det som skedde i april när det gäller barnfamiljerna också kan ske nu. Det är viktigt att man antingen gör det ena eller det andra. Antingen säger man att det inte kommer något tidsbeslut för deras räkning, vilket statsrådet tycks mena, eller så gör man så att säga rent bord och klarar av hela flyktinggruppen från Kososvo. Även de som gömmer flyktingar har sett att det går att åstadkomma något med detta. Man har kunnat se att det lönar sig att gömma flyktingar. Det är inte onaturligt att man på fullt allvar tror att man kommer att lyckas om man gömmer också de kvarvarande flyktingarna, eftersom det gick förra gången. Jag menar att flyktingarbetet till sin natur givetvis är ett internationellt arbete. Det är bara en liten del av flyktingarna som vi kan ta hand om och göra någonting för här. Däremot drar de väldigt stora resurser. Sten Andersson i Malmö påpekade att det samtidigt finns mängder av flyktingar på annat håll som inte får del av de resurser som vi tycks vilja ställa till förfogande. När det gäller prioriteringar kan man säga att det inte är säkert att det skall bli mindre pengar till flyktingarbetet, men att pengarna kanske skall kanaliseras i litet annorlunda former än vad som har skett hittills. Vi har haft anledning att besöka UNHCR i Genève och diskutera dessa frågor i samband med det utredningsarbete jag är med i. Jag måste säga att jag fick klara besked om att man gärna ser just instrumentet tillfälliga uppehållstillstånd för större grupper av personer som måste fly av samma anledning som de som flyr från Jugoslavien. Jag förstår inte riktigt vad statsrådet menar. Jag tror att man räknar med att det instrumentet skall kunna användas.
Fru talman! Låt mig först förtydliga mig på en punkt: tidsförordningen gäller barnfamiljer som har sökt asyl i Sverige före den 1 januari 1993. Den gäller oberoende av vilket land familjerna kommer ifrån. Många av dessa barnfamiljer har kommit från Kosovo, men det är inte ett beslut som tar sikte enbart på kosovoalbaner. Gustaf von Essen undrar om det kommer en särskild förordning för andra grupper än barnfamiljer från just Kosovo. Jag kan vara ganska tydlig på den punkten och säga att det inte finns några sådana planer. Man kan inte göra en sådan sak för en enda ländergrupp. Vad skulle människor som kommer från Afrikas olika hörn, från Sri Lanka, från Turkiet, från Peru och från många andra länder säga då? Jag kan vara ganska tydlig på den punkten: någon särskild förordning för andra än barnfamiljer är inte att vänta, och särskilt inte för en speciell ländergrupp.

Fru talman! Johan Lönnroth har frågat statsministern om dels vilka initiativ statsministern avser ta för att den moderna informationsteknologin skall främja demokrati, mångfald och jämlik tillgång till information i Sverige och världen, dels på vad sätt allmänhet, riksdag och den kommande regeringen efter valet kommer att få påverka den informationsteknologiska strategin. Statsministern har överlämnat interpellationen till mig. Låt mig som en bakgrund kommentera några väsentliga aspekter på den moderna informationsteknologin. Sverige har i dag en stark position på informationsteknologins område och är därmed för närvarande väl rustat i detta avseende inför framtiden. En sådan position kan dock i den hårda internationella konkurrensen snabbt gå förlorad, och vara mycket svår att återfå, om man inte hela tiden vidtar aktiva, målmedvetna åtgärder. Det är vidare nödvändigt för ett litet land som Sverige att skaffa sig konkurrensfördelar genom en hög kompetensnivå. Regeringen har därför velat göra en stark markering av informationsteknologins betydelse och ge arbetet en målinriktning. Det är därvid angeläget att så långt möjligt främja att alla krafter verkar i riktning mot samma mål, men utan att flytta ansvaret för att en angelägen utveckling på informationsteknologiområdet kommer till stånd från marknaden eller andra aktörer. Det mål som nu har uppställts är att Sverige senast år 2010 skall tillhöra den globala utvecklingens absoluta spjutspetsar när det gäller varje del av utnyttjandet av informationsteknologin. Regeringen har tillkallat en kommission för att främja en bred användning av informationsteknologin. Kommissionen har en mångsidig sammansättning med företrädare för såväl regeringen som det övriga samhället. Regeringen har också föreslagit riksdagen (prop. Fond 92--94 skall reserveras för initiativ tagna inom kommissionen. Inom regeringskansliet har särskilda åtgärder vidtagits för ledning och samordning av arbetet med informationsteknologifrågorna inom de olika departementens ansvarsområden. Fokus i kommissionens arbete riktas särskilt mot användare, mot applikationer snarare än mot den tekniska infrastrukturen. Med en bred användning av informationsteknologin stimuleras emellertid också nödvändiga infrastrukturella investeringar liksom den industri som är verksam på det informationsteknologiska området. Det är för kommissionens arbete viktigt med en belysning av den svenska informationsteknologiska infrastrukturens tillstånd liksom av industrins situation och att det samlade materialet om forskningen på området uppdateras. Initiativ i denna riktning tas nu inom de olika arbetsområden som kommissionen har definierat. Kartläggningsarbetet, som genomförs både inom och utanför regeringskansliet, innebär självfallet inte att de experter och konsulter som medverkar i arbetet kommer att få styra den fortsatta informationsteknologiska strategin. Deras uppgift är bistå med underlag. Informationsteknologin har en stark egen utvecklingskraft. Den engagerar människor, företag och offentliga organ på alla nivåer och i hela landet. Därmed är den ett dynamiskt och användbart instrument för att främja demokrati, mångfald, valfrihet och jämlik tillgång till information. Risken för att informationsteknologin i stället skall leda till det motsatta, monopolisering, maktkoncentration och likriktning, bedömer jag som ringa. Mångfalden och spridningen av de möjligheter som informationsteknologin öppnar kan illustreras med utbildningsområdet. Distansundervisning kan nu arrangeras i en form som kvalitativt ligger långt framme. Människor som inte tidigare hade tillgång till goda utbildningsmöjligheter kan nu nås med erbjudanden om att höja kunskapsnivån. Det är också möjligt att knyta samman skolor i gemensamma nät med universitet, högskolor och museer. Kompetensutveckling för mindre och medelstora företag underlättas liksom en ökad demokratisk delaktighet genom IT-baserade medborgarkontor i kommunerna. Det yttersta ansvaret för statens informationsteknologiska strategi kommer även fortsättningsvis att åvila regeringen. Regeringen avser att utöva detta ansvar på ett sådant sätt att dynamiken och allas deltagande främjas. Med det sagda har jag, fru talman, svarat på Johan Lönnroths två frågor.
Fru talman! Jag vill på Johan Lönnroths vägnar tacka för svaret och konstatera att arbetet inom Vänsterpartiet är så upplagt att det är jag som får delta i stället för Johan Lönnroth. Men jag vill också passa på att framföra ett beklagande från Johan Lönnroth, eftersom denne hade fått personligt svar från Carl Bildt -- givetvis via det elektroniska nätet -- att han med glädje skulle ta denna debatt just med Johan Lönnroth och eventuellt ta i anspråk extratid för att få den till stånd. Så blev dock inte fallet, och vi får båda finna oss i att det är vi som debatterar frågan i dag. Med anledning av det svar som Per Unckel har givit vill jag först instämma i att Sverige har en stark position i fråga om informationsteknologin men att det är lätt att förlora den. Jag vill också instämma i de allmänna funderingarna om att detta är en teknologi för framtiden och om hur positivt den kan användas i människans tjänst. Det kan t.ex. gälla distansundervisning och för oss politiker möjligheter att snabbt få fram beslut på papper. Men det kan också gälla människor med funktionshinder, bland vilka många har lång erfarenhet av möjligheterna att använda denna teknik. Jag vill också, fru talman, kommentera frågan om tillgången till informationen i Sverige och möjligheterna till ett demokratiskt användande av den. Vårt parti tycker att det är bra att kommissionen på området snabbt har kommit i gång, men jag vill däremot beklaga att den inte demokratiskt är så väl förankrad och att regeringen självsvåldigt har tillsatt den. Jag menar att det hade varit angeläget att förankra beslutet i riksdagen och att försöka att, om man nu inte hann göra det i förväg, följa upp förslagen och besluten från kommissionen i riksdagen. Jag vill också fråga Per Unckel hur det kommer sig att man skall använda konsultfirmor på detta område. Jag ifrågasätter det lämpliga i att använda den modellen. I frågan om den demokratiska förankringen och det samhälliga intresset på det här området vill jag hänvisa till att Al Gore, vicepresidenten i USA, i Los Angeles i ett tal har betonat det samhälleliga intresset och framhållit att de privata intressena inte skall skapa ett monopol, utan att i stället alla skulle ha tillgång till teknologin. Vi har, fru talman, en parallell i det tal som Carl Bildt höll på Ingenjörsvetenskapsakademien i februari. Det intressanta med det talet, som innehöll en hel del av det som Al Gore har lyft fram, är att de samhälleliga aspekterna såvitt jag kan förstå inte alls fanns med. Man kan förundra sig över att en svensk regering inte är lika angelägen om att de skall beaktas. Fru talman! Jag skulle vilja ta upp en fråga som inte fanns med i Johan Lönnroths interpellation och därför inte heller i svaret men som jag tycker ändå borde ha kunnat finnas med i detta. Det gäller en fråga som debatteras mycket bland forskare, nämligen elektroniska motorvägar. Många har lyriskt beskrivit hur vi i framtiden kommer att kunna kommunicera direkt med varandra i stället för att resa kors och tvärs över landet till olika platser. Jag undrar hur regeringen ser på detta. Den borgerliga regeringen är ju på väg att bygga upp enorma motorleder, genom Dennispaketet och t.ex. Öresundsbron, som i mina ögon miljömässigt är mycket negativa. Samtidigt finns en teknologi som möjliggör för oss att kommunicera med varandra över stora avstånd på ett helt annat sätt än vi någonsin har varit vana vid. Hur diskuterar ni dessa frågor inom regeringen? Har ni inte några tankar på att man skulle kunna undvika en del motorvägar och i stället satsa direkt på informationsteknologin?
Fru talman! Låt mig kommentera de tre huvudfrågor som jag tycker mig finna i Eva Zetterbergs kommentarer. Vi beklagar dessutom båda att det är just vi två som står här, men det är ändå trevligt att det blev just vi som fick uppdraget att föra denna debatt med varandra. Den första frågan är vad Eva Zetterberg kallar regeringens självsvåldiga beteende att inrätta den typ av kommission som vi tillsatte. I stället skulle man, säger Eva Zetterberg, möjligen ha övervägt att vända sig till riksdagen och ge kommissionen en annan sammansättning. Det hade man kunnat göra, om man hade velat ha en kommission med en annan arbetsinriktning. Vi valde emellertid att ta oss an arbetsuppgiften ur en något annorlunda infallsvinkel, i medvetande om att så mycket av de informationsteknologiska frågorna är myndighetsfrågor, regeringsfrågor eller t.o.m. frågor som skall avgöras av någon helt annan part. Det handlar om att driva på, att visa föredöme men inte i första hand om att lagstifta. Det är också därför som så många statsråd sitter i kommissionen. Därigenom kan nämligen en fråga som väcks av kommission utan dröjsmål föras ut i och praktiskt omsättas i linjeorganisationen. Samtidigt kommer kommissionen naturligtvis att identifiera frågor av större karaktär än de som jag nu nämnt. Inte minst gäller detta översynen av datalagstiftningen, som är en av de frågor som kommissionen ägnar betydande möda åt. När den frågan har rört sig något längre kommer det att bli aktuellt att vända sig till riksdagen med ett förslag som är förankrat på sedvanligt sätt. Se alltså kommissionen som initierande snarare än som ersättande den vanliga riksdagsproceduren! Också denna kommer att behövas, men där riksdagens medverkan är påkallad. I anslutning till detta väcker Eva Zetterberg frågan om vi behöver konsultfirmor i detta sammanhang. Jag antar att Eva Zetterberg syftar på ett uppdrag som Kommunikationsdepartementet har lagt ut på ett antal firmor för att från utomstående betraktare få en bild av situationen. Jag tycker att detta är ett bra initiativ, eftersom man behöver också utomstående bedömningar. Eva Zetterbergs andra frågeställning är om vi har glömt det samhälleliga intresset, som Al Gore framhåller i sitt kaliforniental. Det har vi alls icke gjort. När kommissionen nu har kommit en bit på vägen har den tvärtom definierat två ytterligare samhälleliga områden som de allra mest centrala, nämligen dels att göra förvaltningen rationell och demokratiskt öppen för medborgarna, dels att satsa ordentligt på att nu få in den nya datorteknologin i undervisningen. Det är två ytterligare samhälleligt betonade områden som kommissionen vid sidan om lagstiftningsfrågorna har bedömt vara av allra mest central betydelse. Den tredje frågeställningen handlar om olika typer av motorvägar, sådana med asfalt respektive sådana på tråd. Jag tror att vi kommer att behöva såväl vanliga motorvägar som digitala sådana. Det finns en erfarenhet i den informationsteknologiska eran som säger att de möten som vi kan klara via datorerna inte ersätter vanliga möten utan tvärtom gör sådana möten mellan människor ännu mer angelägna. Om dessa möten sedan skall åstadkommas genom att vi åker tåg, flyg eller bil till varandra låter jag vara osagt, men jag tror inte att den digitala utvecklingen kommer att ersätta behoven av sedvanliga kommunikationsinvesteringar.
Fru talman! Jag tror verkligen inte att informationsteknologin kan ersätta mötet mellan människor, Per Unckel. Det vore en förskräckande vision. Däremot tror jag att den kan ersätta en hel del onödiga sammanträden och överlämnande av dokumentation. Det går säkert att förenkla administrationen på en hel del områden. Avsikten med den här interpellationen var inte att diskutera miljöinvesteringar och motorvägar. Jag kan bara konstatera att vi är djupt oense med regeringen på den punkten. Utbyggnaden av motorvägar är mycket kostbar, både ekonomiskt och miljömässigt. Jag tror att man skulle kunna gå fram väldigt långt på den här vägen. Fru talman! Så till frågan om hur den här kommissionen ser ut. Regeringen har valt en viss modell. Jag kan också inse att det finns fördelar med att statsråd finns med. Då kan man snabbt nå ut till departementen med frågorna. Samtidigt anser jag att det inte är någon särskilt demokratisk organisation. Statsråden är förvisso från en mycket bestämd krets människor och från bestämda partier. Det innebär att andra partier och den andra hälften av det politiska livet i Sverige har svårt att få den insyn som jag tycker är viktig. Att kommissionen skall återkomma när det gäller lagstiftningen är ju en självklarhet. Där har man inget val. Det måste man göra. Jag menar att det trots allt hade varit betydelsefullt, och fortfarande är det, att följa upp detta genom att lämna rapporter i riksdagen eller på annat sätt förankra det politiskt i en betydligt bredare krets än vad som i dag är fallet. Fru talman! Sedan gällde det frågan om konsultfirmorna. Jag vet inte om det inte fanns andra modeller att göra detta på. Telia skulle ha varit en naturlig samarbetspart. Problemet är att regeringen har avhänt sig den möjligheten genom att bolagisera. Jag beklagar det återigen. Det hade verkligen varit något positivt. Låt mig till sist gå över till frågan om det samhälleliga intresset. Jag får väl hoppas att regeringen har en målsättning även på det området. Jag tycker inte att den har framskymtat särskilt tydligt ännu. Det återstår väl att se om det blir som Per Unckel säger i praktiken.
Fru talman! Jag har återigen några kommentarer till tre frågeställningar som Eva Zetterberg berör. Två av dessa hänger nära samman. Det faktum att man, till följd av den oerhörda hastighet med vilken denna teknologiska utveckling nu går, bestämmer sig för att använda en arbetsmetod som ligger i samklang med den nya teknologin, dvs. en snabb arbetsmetod, har jag svårt att se som en mindre demokratisk arbetsmodell. Regeringen står till svars inför svenska folket och inför riksdagen. Därmed är den det yttersta uttrycket för den demokratiska statsledningen. Jag ställer inte upp på uttalandet att metoden som sådan skulle vara mindre demokratisk. Däremot tycker jag att Eva Zetterberg gör alldeles rätt i att påpeka behovet av att med jämna mellanrum rapportera till riksdagen. Det är också våra planer att göra detta. Jag välkomnar det tillfälle som Johan Lönnroths fråga gav oss att utbyta tankar om den här kommissionen redan på detta enkla sätt. Jag skall gärna ta till mig det Eva Zetterberg säger och ofta återkomma till riksdagen med rapporter om olika aspekter på informationsteknologin, inte minst därför att det kan vara en modell för att signalera till flera att detta är betydelsefullt och långt ifrån något som bara regering och riksdag skall ägna sina mödor åt. Den tredje frågeställningen handlade om konsulterna. Det är möjligt att Telia hade varit en lämplig konsult om vi hade haft ett Telia av den gamla Televerksmodellen. Men då hade vi å andra sidan förlorat så mycket annat i form av en friare konkurrens på näten. Bolagiseringen och den nya telelagen har nu möjliggjort denna konkurrens. Jag tycker att de nackdelar som det innebär att inte kunna anlita Telia som konsult uppvägs mycket väl av de fördelar som den nya telelagen och den vidsträckta konkurrensen innebär. Slutsatsen är ju att om vi nu har ett Telia och en konkurrens mellan bolag på nätområdet måste vi vara beredda att gå till andra för att få den objektiva belysningen, Eva Zetterberg. Regeringskansliet kan göra en del, men jag tror inte att Eva Zetterberg skulle nöja sig med att bara låta regeringskansliet vara konsult mot bakgrund av de demokratiska problem hon identifierade redan till följd av kommissionens sammansättning.
Fru talman! Jag skall avstå från att ge mig in i den diskussionen. Jag tror att den kräver betydligt mer tid än vad vi har till förfogande här. Jag kan bara konstatera att det var bra att få det här svaret i dag. Men det är ju, som Per Unckel själv påpekar, inte tack vare regeringen utan tack vare Johan Lönnroth. Då kan man undra hur regeringen hade avsett att rapportera till riksdagen om inte detta tillfälle hade funnits. Jag vet inte om det är aktuellt med någon mer rapport så länge den nuvarande regeringen sitter kvar.
Fru talman! Låt mig bara säga till Eva Zetterberg att vi skall rapportera till riksdagen. Men det är ännu viktigare att arbeta med hela det samhälle som skall göra den nya introduktionen av informationsteknologin möjlig. Jag hoppas att jag kan säga det utan att bli missförstådd. Där ligger regeringen redan långt framme genom sin kommission. Man talar med alla de intressenter som finns. Det pågår en vittförgrenad kontaktverksamhet ut i det svenska samhället. Jag menar att detta är av ytterligt stor betydelse både för att få den nya informationsteknologin att slå igenom och för att tillse att den blir förankrad inte bara hos oss här i riksdagen utan hos alla de människor som så småningom skall använda den.

Fru talman! Elving Andersson har frågat mig vad jag tänker vidta för åtgärder för att förbättra bärigheten på vägnätet i skogslänen. Under de senaste åren har beslut fattats om kraftfulla satsningar i investeringar och upprustning av våra riksvägar och europavägar. Dessa beslut kommer att innebära en avsevärd standardhöjning av vägnätet i hela landet. Dessutom har regeringen de senaste åren fattat beslut om betydande drift och underhållsåtgärder på länsvägarna. Utöver de ordinarie anslagen har sedan år 1992 regeringen fördelat drygt 6 miljarder kronor för underhållsåtgärder och investeringar i länsvägar. Av dessa medel har ca 2,3 miljarder kronor tilldelats skogslänen. Åtgärderna har syftat till att underhålla och rusta upp dessa vägar samt till att skapa sysselsättning. Utöver dessa medel har regeringen i årets kompletteringsproposition föreslagit att ytterligare 1,6 miljarder kronor anvisas för i huvudsak upprustning och underhåll av länsvägar. Medlen skall inriktas mot åtgärder för en ökad bärighet och framkomlighet. Dessa upprustningsinsatser har stor betydelse för bl.a. skogsindustrins transportmöjligheter. De ger också en ökad trafiksäkerhet och en minskad miljöpåverkan för transportsektorn som helhet. Insatser kommer därför att göras i hela landet med hänsyn tagen till arbetsmarknads och transportsituationen. I syfte att bl.a. minska bärighetsproblemen har således regeringen de senaste två åren anvisat nästan 8 miljarder kronor för underhållsåtgärder på länsvägarna. Dessa medel har möjliggjort omfattande insatser för att öka såväl skogsindustrins som den övriga befolkningens möjligheter till fungerande transporter.
Fru talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Man skulle kunna tro att Mats Odell har varit ute och åkt på dåliga grusvägar, och därav förseningen. Men det kanske berodde på någonting annat. Situationen när det gäller bärigheten på det svenska länsvägnätet är mycket bekymmersam. En mycket stor del av vägnätet, framför allt i skogslänen, är just nu avstängd för tung trafik på grund av tjälskador. För någon vecka sedan fick jag aktuella uppgifter från Vägverket om den situation som då rådde. I t.ex. Norrbottens län var hela 42 % av det totala vägnätet avstängt för tung trafik. Motsvarande siffra för Västerbotten var 29 %, Jämtland 40 %, Kopparberg 31 %. Det är dessutom inte bara skogslänen som har dessa problem. Det gäller också stora områden i södra och mellersta Sverige, t.ex. Älvsborgs län. Avstängningsperiodens längd varierar givetvis. Men det är inte ovanligt att vägarna är stängda för tung trafik under 10--12 veckor. Det innebär att en stor del av vägnätet har denna begränsning under ca 20 % av året. Detta är naturligtvis en helt oacceptabel situation. Håller kommunikationsministern med mig om detta? Ett av målen för trafikpolitiken i vårt land är att den skall medverka till regional balans. Jag menar att vi lever upp till den delen av det trafikpolitiska målet på ett ganska dåligt sätt. Om hela Sverige skall leva och utvecklas krävs det bra kommunikationer, och det krävs vägar som är farbara året om. Landets ekonomiskt viktigaste bransch är skogsnäringen. Den svarar för en nettoexport på drygt 50 miljarder kronor årligen. Det är mer än exporten från t.ex. den samlade verkstadsindustrin. Nya tillverkningsprocesser inom pappers och pappersmassetillverkningen ställer allt högre krav på att träfibrerna skall vara färska för att man skall få bra kvalitet. Helst skall bruken ta hand om virket inom 1--3 veckor efter avverkningen. Om då vägarna, där virket skall transporteras, är avstängda under 10--12 veckor kan ju var och en inse vilken allvarlig hämsko detta är. I ett TT-telegram från den 10 maj togs denna fråga upp. Jag vill citera några rader ur det TT telegrammet. Där står: ''Trots en kraftig konjunkturuppgång tvingas skogsindustrin stoppa produktionen vid flera fabriker i norra Sverige. Östrandsfabrik har eller kommer att stoppa delar av produktionen. Fabrikerna klarar inte råvaruförsörjningen sedan ett stort antal vägar stängts av för tung trafik på grund av allt för svåra tjälskador''. Kommunikationsministern redovisar i sitt svar att stora resurser har satsats på länsvägarna under de senaste två åren, nästan 8 miljarder kr utöver ordinarie anslag. Jag tycker detta är mycket bra. Det är kloka satsningar. Dels ger de jobb i det korta perspektivet, dels är de långsiktiga investeringar som enskilda människor och företag har stor nytta av under lång tid framöver. Dessa pengar har ju i första hand anslagits av sysselsättningspolitiska skäl. När man ser dagens situation kan man ju undra hur det hade varit om vi inte haft en så svår lågkonjunktur att dessa insatser gjorts av sysselsättningsstimulerande skäl. Även om dessa insatser har gjorts är de klart otillräckliga. Det visar verkligheten. Frågan i min interpellation var inte i första hand vad regeringen har gjort, vilket kommunikationsministern redovisade, utan vilka åtgärder regeringen kommer att vidta. Vi kan väl vara överens om att situationen, som den ser ut just nu, är oacceptabel.
Fru talman! Låt oss gemensamt konstatera att 70 och 80-talet var försummade decennier för svensk infrastruktur när det gäller vägar och järnvägar. Låt oss också konstatera att 90-talet av allt att döma kommer att bli infrastrukturens årtionde. Det är icke enbart fråga om de stora stråken, de stora europavägarna och de långa järnvägssträckorna, utan också länsvägarna och länsjärnvägarna. Det är de finmaskiga näten som gör det lättare för människor att bo i hela landet, gör det möjligt för våra modernäringar att fungera och att få fram råvaror för exempelvis skogsindustrins behov. Det är också alldeles riktigt som Elving Andersson säger att de nya produktionstekniska processer som man använder sig av kräver allt färskare virke. Inklusive det förslag som nu finns på riksdagens bord om ytterligare 1,6 miljarder kronor innebär satsningen ca 8 miljarder kronor i extra anslag till detta finmaskiga vägnät. Under 80-talet utgick i stort sett enbart de ordinarie, alldeles för magra, underhålls och driftsanslagen. 90-talet innebär redan nu en mycket kraftig förstärkning. Jag vågar säga att detta är den kraftfullaste satsningen på detta vägnät sedan 30-talet. Självfallet hade det utan den lågkonjunktur som vi nu har varit svårt motivera så pass stora anslag som just nu antingen är beslutade eller som vi hoppas att riksdagen skall fatta beslut om inom en nära framtid. Elving Andersson frågar: Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta? De 1,6 miljarder som ligger i kompletteringspropositionen förutsätter jag att riksdagen kommer att godkänna inom en nära framtid. De kommer då att fördelas efter de kriterier som beskrivs i propositionen. Man kommer att utgå från näringslivets och framför allt skogsindustrins behov av att få fram virke och att minska de kostnader som det i dag innebär att lagra virke, eftersom vi har så stor del av vägnätet i skogslänen avstängd på grund av att bärigheten inte räcker till. De 1,6 miljarderna kommer att fördelas med mycket stor vikt lagd vid just det kriteriet. Dessutom kommer de att fördelas utifrån behovet att belägga grusvägar. Det är de huvudsakliga kriterierna som kommer att gälla för regeringen när vi skall fördela dessa pengar efter riksdagens beslut.
Fru talman! Jag tycker att de satsningar som nu görs är bra och vällovliga. De behövs verkligen. Men man måste också skaffa sig en mer långsiktig strategi som inte är beroende av konjunktursvängningar för att höja standarden och bärigheten på länsvägnätet. Det får inte bli en restpost som man anslår pengar till när konjunkturen är låg och arbetslösheten hög, utan det måste finnas en mer långsiktig strategi för att man skall klara av detta. Nästan 8 miljarder kronor har satsats på två år, eller kommer att satsas, med de ytterligare pengar det finns förslag om i kompletteringspropositionen. Det är otillräckligt. Om man ser till den långsiktiga investeringsplan som riksdagen har ställt sig bakom, är det s.k. LTA-anslaget, som huvudsakligen går till länsvägarna, 9 miljarder kronor under 10 år. Vi skall väl inte utgå från att arbetslösheten fortsätter att vara lika hög under denna tioårsperiod, så att det hela tiden satsas extrapengar. Vi måste få en större satsning på detta i de ordinarie anslagen. Det kan kanske finnas anledning att fundera på hur vi skall prioritera de resurser som finns tillgängliga för att investera i vägar i vårt land. Vi kanske behöver prioritera om litet grand jämfört med den investeringsplanering som nu finns, så att det blir litet mindre motorvägar i södra Sverige och i stället litet bättre bärighet på det glesare vägnätet över hela vårt land.
Fru talman! Jag tror att Elving Andersson och jag är helt överens om nödvändigheten av att långsiktigt öka underhållsanslagen för den svenska infrastrukturen när det gäller vägar och järnvägar. Olika modeller för hur detta skall gå till har diskuterats fram och tillbaka. Vi har från regeringens sida lagt fram en modell som avvisades av denna kammare. Vägverket återkommer i sina anslagsframställningar om en metod som mer innebär ett rakt rör, en drivmedelskraft, in i Vägverkets budget. Det är samma finansieringsmodell som vi exempelvis har för teleinfrastrukturen, dvs. en brukaravgift. Inför kommande mandatperiod tror jag trots allt att det blir nödvändigt att hitta en modell där vi verkligen kan garantera ett bättre underhåll både av våra små vägar och av våra större vägar och järnvägar. Det är inte enbart de 9 miljarderna i LTA-anslag som kommer att kunna användas för detta, utan det kan också de ca 7 miljarderna i bärighetsprogrammet för de kommande tio åren. Men, fru talman, förutsättningen för att detta skall lyckas är att vi lyckas sanera statens finanser, att vi kan få balans igen i statens budget, så att vi slipper satsa mer och mer för att betala räntor på den växande statsskulden. Där tror jag att Elving Andersson och jag har samma synsätt, nämligen att det arbetet leder till bättre förutsättningar att också klara av underhållet av vår infrastruktur.
Fru talman! Jag är helt överens med kommunikationsministern om nödvändigheten av att sanera statens finanser. Men vi kommer dess värre att få leva med budgetunderskott under ganska lång tid framöver, även om utvecklingen går åt rätt håll. Om tillgången på resurser -- i det här fallet pengar -- är väldigt knapp är det ännu viktigare hur man prioriterar. Med mina inlägg i den här interpellationsdebatten har jag velat påvisa att vi behöver prioritera annorlunda än vi gör; framför allt behöver tonvikten mer läggas på det glesare vägnätet, inte minst med tanke på skogsnäringens transportbehov.

Fru talman! Sven-Gösta Signell har frågat mig vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att projekt på väg E 4 och Ostkustbanan mellan Norrala och Enånger snabbt skall kunna komma i gång. Utbygganden av väg och järnvägsförbindelser enligt riksdagsbeslut pågår på många håll i landet. Planering och projektering för ytterligare projekt är också i full gång. Innan projekten kan byggas måste de dock prövas enligt gällande lagstiftning, vilket innebär avvägningar mellan motstående intressen av skilda slag. Olika berörda intressenter, markägare m.fl. har ofta invändningar mot förslagen med hänsyn till deras påverkan av bl.a. enskilda fastigheter och av miljön. Detta leder till överklaganden till regeringen av en hel del av Vägverkets beslut att fastställa vägarbetsplaner. Utbyggnaden av järnvägar fordrar att regeringen ger expropriationstillstånd, och i dessa ärenden skall regeringen också göra avvägningar mellan olika intressen. Prövningen av dessa ärenden är komplicerad på grund av att väg och järnvägsprojekt ofta medför stora ingrepp i fastigheter och miljö. Låt mig lämna en kort redogörelse för de aktuella projekt som berör Norraladalen. Det avsnitt av väg E 4 som Sven-Gösta Signells fråga handlar om är en del av väg E 4 mellan Gävle och Sundsvall. Denna del av väg E 4 skall enligt riksdagens beslut ha standarden 13-metersväg, med möjlighet till avvikelse från denna målstandard på avsnitt där det är uppenbart att en avvikelse innebär betydande effektivitetsvinster. Vid den prövning som regeringen har att göra av den överklagade arbetsplanen mellan Norrala och Enånger, som enligt Vägverkets fastställelsebeslut innebär utbyggnad med motorvägsstandard, måste regeringen bedöma möjligheten att med tillgängliga medel genomföra utbyggnaden. För att den bedömningen skall kunna göras erfordras att den nationella väghållningsplanen har presenterats och behandlats. Detta har kunnat göras först under mars månad 1994. Motsvarande gäller för Situationen är nämligen att Vägverket har fastställt arbetsplan för en östlig dragning vid passagen av Länsstyrelsen har motsatt sig en västlig sträckning med hänvisning till det ingrepp i kulturmiljön som skulle uppkomma. Då en samordning av utbyggnaden av väg och järnväg skulle innebära en besparing på ca 100 miljoner kronor och medföra mindre intrång i fastigheter och natur bör strävan vara att de båda projekten byggs i samma korridor på detta avsnitt. Andra omständigheter som har betydelse i ärendet är att kostnaden för att bygga väg och järnväg i det östliga alternativet är minst 120 miljoner kronor högre än i det västliga och att den tidsfördröjning som uppkommer om det östliga alternativet väljs, på grund av att Banverket då måste göra ny plan och ny expropriationsansökan, kan medföra att samordningsvinsten vid en gemensam utbyggnad kan minska. Som framgår av redogörelsen bör inte båda projekten godtas i nu framtagna sträckningar. Ett av dem bör rimligen avslås, vilket innebär en fördröjning i utförandet under viss tid för ett av projekten, olika lång beroende på vilket som väljs. Ärendet har inte påskyndats av att länsstyrelsen begärt att regeringen skall pröva de båda projekten enligt naturresurslagen. Denna fråga, som hanteras av Miljö och naturresursdepartementet, måste avgöras innan beslut angående arbetsplan för väg respektive expropriationstillstånd för järnväg kan fattas. De förhållanden som jag redogjort för illustrerar den komplexa situation som uppstått i den aktuella frågan. Regeringen arbetar intensivt med att bereda klart ärendena för beslut snarast.

Fru talman! Jag tänkte främst tala om Ostkustbanan, eftersom jag tycker att det är den viktigaste delen av projektet, även om också vägbyggnationen och upprustningen av E 4 känns mycket angelägen. Sundsvall kommer att få stor betydelse, inte bara för Gävleborg och Västernorrland -- jag vill också påstå att den får stor betydelse för landet som helhet. Jag tycker därför att regeringen bör göra sitt absolut yttersta för att skynda på den här processen, så att en upprustning av Ostkustbanan kan komma till stånd så snabbt som möjligt. Med en sådan upprustning blir det också möjligt att genomföra den planerade snabbtågsförbindelsen som tänkt var. Frågan behöver skyndas på av såväl nationalekonomiska och miljöpolitiska som regionalpolitiska skäl. En förutsättning för att vi i Sverige skall kunna bevara vår ställning som en högt utvecklad industrination är att vi har bra kommunikationer. Om våra exportföretag skall kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga krävs att det finns effektiva och snabba transporter både för gods och för människor. Som Elving Andersson sade i en tidigare interpellationsdebatt är ryggraden i Sveriges ekonomi vår skogsindustri. Faktum är att stora delar av skogsindustrin är koncentrerad till Det har gjorts utredningar som tydligt har visat att en snabbtågsförbindelse skulle innebära att utvecklingen i dessa regioner skulle förbättras avsevärt med ett snabbtåg. Därmed skulle också landets exportinkomster stärkas. Kortare restider innebär också att tåget mycket lättare kan konkurrera med flyget och biltrafiken. Då får man vinster både från miljö och trafiksäkerhetssynpunkt. Med en upprustad järnväg med snabbare tågförbindelse skulle många som i dag väljer att åka bil i stället välja att ta tåget. En snabbtågsförbindelse medför också regionalpolitiska fördelar -- snabbtåg skulle vitalisera hela södra Norrland, vill jag påstå. Med förbättrade kommunikationer kan företagen samverka bättre och få vidgade marknader, och det skulle dessutom bli betydligt lättare att arbetspendla mellan orterna. Jag vill också påpeka -- det var även Gösta Signell inne på -- de positiva effekter som detta skulle få för sysselsättningen under byggnationen. Situationen för byggarbetarkåren i Gävleborg är i dag skriande -- man har en arbetslöshet på över Med hänsyn till de stora vinster som ligger i en upprustning av Ostkustbanan är det oacceptabelt att det projektet nu försenas på grund av att olika berörda myndigheter inte kan enas om vilken sträckning som är den bästa. Därför bör regeringen nu göra sitt yttersta för att skynda på handläggningen av frågan, så att byggnationen av såväl Ostkustbanan som E 4 på sträckan Norrala-- Enånger kan komma i gång snarast möjligt. Jag tycker att det är positivt att kommunikationsministern så tydligt visar att han är beredd att arbeta för en snabb byggstart, och jag hoppas att det kan leda till att bygget verkligen kan komma i gång snabbt.
Fru talman! Mitt svar var en beskrivning av detta mycket komplicerade ärende: Det är två ärenden. Länge tydde allt på att det skulle bli ett gemensamt projekt i en gemensam korridor i västlig dragning. Sedan har -- det är alldeles riktigt som Hans Stenberg påpekade -- våra myndigheter kommit fram till olika slutsatser, och länsstyrelsen har kommit in med det här ärendet och begärt att regeringen skall pröva detta enligt naturresurslagens 4 kap. Detta har skapat en mycket delikat situation, och regeringen har arbetat mycket skyndsamt med det här. Vi har nu kommit fram till en modell som innebär att vi är beredda att komma med ett beslut. Jag hoppas att det skall kunna ske inom en ganska snar framtid. Fru talman! Man kan alltså känna sig ganska optimistisk inför möjligheten att dessa arbeten skall kunna komma i gång efter sommaren, åtminstone ett av projekten. Det blir antingen väg eller järnvägsprojektet, beroende på vilket av dessa två alternativ som väljs. Hans Stenberg tycker att det är oacceptabelt att detta arbete försenas genom att myndigheterna kommer fram till olika beslut. Men, fru talman, den svenska modellen innebär att det finns fristående myndigheter som planerar utifrån de ramar och den lagstiftning som riksdagen har lagt fast när det gäller miljön, ekonomin osv. Nu har den här situationen uppkommit. Jag hoppas att regeringen snart skall kunna lägga fram ett beslut som gör att arbetena kommer i gång.
Fru talman! Kommunikationsministern tycker att det är en naturlig arbetsmodell att myndigheterna kommer fram till olika beslut. Det tycker faktiskt inte jag. Det är fel att myndigheterna tittar så snävt på sin egen myndighet att de inte kan bedöma vad som är bäst för landet som helhet när det gäller kommunikationerna. Det borde vara sådana kontakter mellan Vägverket och Banverket att de kunde resonera sig fram till vettiga lösningar. Han säger att vi får se vilket av projekten som kan komma i gång. Det kan innebära att man väljer ett alternativ som fordrar extra medel för Banverket. Är det kommunikationsministerns mening att se till att Banverket får medel så att man kan klara av detta, eller skall det klaras av inom den ordinarie ramen? Det vore oerhört olyckligt om detta skulle leda till att bara halva projektet genomförs, så att säga. Jag skulle gärna vilja veta av kommunikationsministern om vi kan få i gång båda projekten så fort som möjligt. Jag har förståelse för att ett av projekten kan bli försenat. Men jag undrar om man, när man fattar beslut om detta, också kan lägga fast att båda projekten skall genomföras -- även om det ena kanske genomförs med en viss tidsförskjutning.

Fru talman! Till Hans Stenberg vill jag först säga att resurserna självfallet kommer att räcka till för att bygga färdigt det projekt, det stråk, som är aktuellt. Det blir inte ett halvt projekt. Effekten blir naturligtvis att andra projekt kan bli försenade. Därför är det viktigt att man försöker hålla budgeten, att man inte hela tiden adderar nya krav på olika projekt. Det finns tyvärr en sådan tendens i dag. I den detaljprövning som pågår av ett antal projekt finner man att det adderas nya krav. Det är mycket populärt att gräva ner vägarna under mark, att ha tunnellösningar, när man så att säga inte klarar av de konflikter som alltid finns i ytlägen. Det är allvarligt om tendensen att man går in för tunnellösningar på fler och fler projekt håller i sig. Fru talman! Dess bättre verkar det som att man, när man har fått diskutera olika alternativ och har fått vända och vrida på dem, så småningom uppnår konsensus. Resurserna används på både ett miljömässigt och ett samhällsekonomiskt riktigt sätt. Till Sven-Gösta Signell vill jag säga att det inte råder några interna stridigheter mellan Miljö och Kommunikationsdepartementen i denna fråga. Vi har rett ut dessa saker och är överens.
Fru talman! Med dessa besked från Mats Odell är jag nöjd. Jag ser fram emot en byggstart av projektet i höst. Jag tackar för detta.

Fru talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Jag har här ett sammandrag av den enkätundersökning som Kommunförbundet har gjort och jag skulle önska att jag kunde göra samma tolkning som statsrådet gör, nämligen att den här enkäten visar att det inte finns anledning att vara orolig. Det är sant att det framgår att man i flertalet kommuner löser problemen i den meningen att det går att få tak över huvudet även för dem som i dag är utsatta. Däremot kan man inte, såvitt jag förstår, dra slutsatsen att skillnaderna inte har blivit större och att segregationen inte har ökat. Jag skall läsa direkt ur enkäten. Så här sammanfattar utredarna: Många har pekat på att betalningssvaga grupper, t.ex. arbetslösa och ALU anställda, har särskilt svårt att hävda sig på bostadsmarknaden, eftersom många bostadsföretag inte vill ta emot dem. Det är i många kommuner problem med att få fastighetsägarna att acceptera såväl ekonomiskt svaga som socialt belastade hushåll. Detta är några av de slutsatser som man drar efter att ha gjort de här enkäterna. För övrigt är det denna bild, som också förmedlas i brevet från Vad jag är orolig för är inte -- i alla fall inte i ett kort perspektiv -- att någon i det här landet, inte ens de som är allra mest utsatta, blir utslängd på gatan. Däremot tycker jag att det finns många tecken som tyder på att både utslagningen från den reguljära bostadsmarknaden och skillnaderna ökar. Jag har sett det i min egen trappuppgång, där det har varit en omsättning. Jag tror inte att den omsättningen har lett till att skillnaderna minskat när det gäller boendestandarden. Jag har sett tydliga tecken i min hemkommun Norrköping på att segregationen har ökat. Jag ser det i Boverkets statistik. När Boverket konstaterar att nästan 400 000 människor de senaste två åren har flyttat, drar man inte slutsatsen att de har flyttat av andra skäl än just av att de har tvingats att minska sina boendeytor och hitta billigare alternativ. Det har inneburit på sina håll en ökad segregation. I förlängningen ser jag -- inte bara jag utan också många andra -- en uppenbar risk för att kommunerna tvingas hitta särskilda lösningar för dem som är allra mest utsatta. Då finns risken att vi får en typ av socialbostäder. Orsakerna till detta är flera. Den viktigaste är naturligtvis höjda boendekostnader, som gör att de som redan lever på marginalen får det kämpigt. En annan viktig förklaring är de förändrade spelreglerna för allmännyttan, som speglas i svaren på Kommunförbundets enkät. De allmännyttiga företagen anser sig inte längre kunna ta ett större socialt ansvar än vad övriga fastighetsägare gör. De menar, med hänvisning till konkurrensvillkoren, att de måste ha samma tuffa attityd gentemot dem som har ekonomiska eller sociala problem. En annan anledning kan vara -- jag tror att den är det -- att de instrument som kommunerna tidigare har haft för att utöva påtryckning på fastighetsägarna har försvunnit, åtminstone delvis. Statsrådet säger i sitt svar att det inte finns någonting som tyder på att instrumenten skulle leda till minskad segregation. Nej, men den iakktagelse som jag gör är att det finns tydliga tecken på att segregationen ökar. Det om något borde vara tankeväckande. Därmed inte sagt att vi skall återinföra exakt de regler som vi hade tidigare, men det finns ändå skäl att fråga sig om den utveckling som vi för närvarande är inne i faktiskt leder till några förbättringar. Snarare borde man kunna dra slutsatsen att det tyvärr är tvärtom. Nu finns det ytterligare förslag som förändrar villkoren. Där är jag nyfiken på vad statsrådet säger. Det är inte så att regeringen ligger still och avvaktar utvecklingen, utan det föreslås ytterligare åtgärder framöver som riskerar att leda till att det, tyvärr, blir ännu tuffare för dem som redan har det tufft. Vi skall om ett par veckor behandla ett förslag här i riksdagen om att ha en i praktiken fri hyressättning för tomma lägenheter. Det leder inte heller till att utsatta grupper i dag kastas ut på gatan. Det tror inte jag, inte alls, särskilt inte när det finns så många tomma lägenheter i dag. Däremot är det ytterligare en åtgärd som riskerar att leda till att det blir ännu svårare för dem redan är utsatta att komma in i det reguljära beståndet, som gör det lättare för oss som har det bra ställt att välja först vilka bostäder vi vill ha och som ytterligare minskar valfriheten för dem som har det svårt. Min fråga blir: När det ändå finns en del tecken på att utvecklingen går åt fel håll, finns det då inte anledning att åtminstone låta bli att vidta ytterligare åtgärder som kan förvärra utvecklingen?

Fru talman! Låt mig säga att jag blir litet trött när statsrådet idisslar om 1980-talets bekymmer. Jag tycker att vi kan lämna den diskussionen därhän. Om vi jämför med alla andra länder vågar jag påstå att vi i slutet av 80-talet hade en av världens mest jämnt fördelade bostadsstandarder, även om det fanns problem och brister bl.a. i form av höga kostnader för samhället. De som bodde sämst i vårt land med våra mått mätt, bodde jämförelsevis ändock ganska bra. De sociala problemen i vårt land var ändå förhållandevis väl spridda. Det är viktigt. All erfarenhet pekar på att i ett samhälle där problemen koncentreras och där människor med problem hänvisas till vissa områden förvärras problemen. Jag hoppas att vi kan vara överens om att det är en olycklig utveckling. När man jämför vår bostadspolitik och bostadsmarknad med andra länders vågar jag påstå att vi ändå lyckades förhindra segregation bättre än andra länder. Det innebär inte att vi var perfekta men vi hade lyckats bättre. Nu har regeringen avreglerat under några år. Jag säger inte att varje sådant enskilt beslut har varit av ondo. Det finns en del åtgärder som har varit bra. Men den sammantagna effekten är att 400 000 människor har tvingats sänka sin boendestandard. Det var inte de som i utgångsläget bodde allra bäst. Mycket tyder på att det var de som förmodligen, enligt våra mått mätt, knappast hade någon överstandard som fick sänka sin boendestandard. Det är det här som är bakgrunden. Denna utveckling har ägt rum under de senaste två åren. Det skedde inte under 1980-talet, utan det har skett nu. Min fråga är om det inte är värt att nu stanna upp ett ögonblick. Statsrådet tillmäter enkäten från Kommunförbundet stor betydelse. Där står att när det gäller de som är psykiskt störda, människor med sociala problem, arbetslösa och människor med ekonomiska problem finns det tecken som tyder på att deras frihet har minskat. Man uttrycker sig försiktigt. Men den här enkäten bekräftar tyvärr också utvecklingen. Jag begär inte att statsrådet skall riva upp alla de beslut som har fattats under de två senaste åren. Jag vill dock att han åtminstone skall vara beredd att stanna upp för ett ögonblick och säga att man inte skall genomföra ytterligare avregleringar eller förändringar som riskerar att förändra spelreglerna och försämra villkoren för dem som har det sämst ställt. Det gäller att nu vara beredd att stanna upp och studera om inte de beslut som hittills har fattats har lett utvecklingen åt fel håll.

Fru talman! Det är alltid beklagligt när politiska debatter egentligen inte handlar om de olika meningarna utan om de olika verklighetsuppfattningarna. I det här fallet är det så -- återigen. Vi har tidigare haft anledning att konstatera att vi har olika syn på hur verkligheten faktiskt ser ut. Jag tycker att det är beklagligt och anmärkningsvärt när statsrådet säger att de åtgärder som regeringen har vidtagit förbättrar för dem som har det svårt. Jag hoppas att det är ren okunnighet, så att det inte är någonting annat. För första gången på mycket lång tid ökar faktiskt trångboddheten i landet, många slår larm om att det är besvärligt och boendekostnaderna i nyproduktionen galopperar i väg. Att i det läget säga att de åtgärder som regeringen vidtar leder till förbättringar för dem som har det svårt är oerhört cyniskt. Det är beklagligt att inte statsrådet förmår se vad som faktiskt händer ute i verkligheten. Kommunförbundets enkät visar att det fortfarande går att ordna tak över huvudet. Det är inte så konstigt, med 50 000 tomma lägenheter -- förmodligen är det många fler. Det vore anmärkningsvärt om det inte gick att ordna en bostad även för dem som har det svårt. Men det är inte det min fråga handlar om, och det är inte det som min oro gäller. Min oro gäller att de som har det svårt i allt större utsträckning blir tvingade att bosätta sig i särskilda områden. Tyvärr tyder alla tecken på att en sådan utveckling är på gång. Min fråga gällde om inte statsrådet i detta avseende är beredd att vidta åtgärder. Jag har fått ett klart och tydligt nej på den frågan. Däremot har jag ännu inte fått svar på frågan om statsrådet ändå inte är beredd att avstå ifrån ytterligare åtgärder som skulle förvärra denna utveckling. Nog är det väl så att detta förslag om att tillåta en i praktiken fri hyressättning på tomma lägenheter inte förändrar situationen för dem som har det bra ställt. Tvärtom kan det i någon mening bli bättre genom att de får större möjligheter att med plånbokens hjälp välja den lägenhet som de vill ha. Men inte kan väl statsrådet med gott samvete hävda att en sådan åtgärd förbättrar villkoren för dem som redan har en utsatt ställning på bostadsmarknaden?

Fru talman! Jag tackar för svaret. Ärendet är inte precis nytt. Jag har i många år motionerat i frågan till riksdagen. Nu senast i våras har frågan behandlats i riksdagen av skatteutskottet utan att resultera i ett slopande av denna Frågan kvarstår. Varför skall man ha reklamskatt på jämställdhet, vilket jag anser det vara i det här fallet? I utskottet hänvisar man till att det är fråga om hur Telia AB tar ut sina avgifter. Det låter ju enkelt. Företaget är reklamskattepliktigt och måste leverera in skatten om inte statsmakterna beslutar att slopa den. Utskottet sade att regeringens ställningstagande bör avvaktas. Det är därför jag har ställt frågan till statsrådet i dag. Nu svarar statsrådet och hänvisar till en utredning om teknisk anpassning av mervärdesskatt och punktskatter. Den utredningen skall vara klar och levereras i maj/juni. Denna fråga har varit föremål för flera ställningstaganden. Även i Reklamskatteutredningen gjordes en stor översyn av reklamskatten. Mycket talar för att reklamskatten måste slopas. Men finansieringen är den stora frågan. Jag måste fråga statsrådet: Kan man inte bryta ut den här delen och förbehandla den? Det är många kvinnor och sammanboende som ser detta som ytterligare ett sätt att taxera. Det är inte en så stor summa, men det är en klåfingrighet från myndigheternas sida.

Fru talman! Frågan om reklamskatten omfattar så mycket. Det handlar bl.a. om medier, och det är en stor sak. Men här gäller det en uppgift om privatpersoner som finns i telefonkatalogens vita sidor. När man tecknar ett teleabonnemang med Telia har man i och med detta avtal rätt att använda sig också av rätten att överföra ett sådant meddelande. När det gäller telefonkatalogens avsnitt för privatpersoner kan man verkligen ifrågasätta om inte dessa uppgifter skall kunna införas i den delen och vara undantagen för momsbeskattning. Dessa uppgifter är närmast klassiska. Man har sitt namn i telefonkatalogen. Nu har vi ett system i Sverige där det finns många sammanboende med olika efternamn. Då tycker jag att privatpersoner inte skall behöva bestraffas extra med detta. Jag tycker att statsrådet borde klart och tydligt kunna säga: Detta skall vi förbehandla.

Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag skulle gärna vilja höra litet mer uttömmande vad det är för betydande åtgärder som nämns i svaret och om det dessutom är riktigt att det dagligen omsätts i världen 1 000 miljarder US-dollar i värdepappershandeln, den s.k. derivathandeln. Det är 1 000 miljarder dollar, dvs. 8 000 miljarder svenska kronor, som omsätts. Norska Carnegie försökte göra en spekulativ vinst. Det stoppade in 5 miljarder och förlorade 250--300 miljoner på ett bräde. Då frågar man sig: Vad händer inom den svenska bankvärlden? Det gäller exempelvis S-E-Banken, Handelsbanken, osv. med de mångmiljardvinster som man gjort i just spekulativt syfte. Kan statsrådet erkänna eller på något sätt säga att det bara är 5 % av dessa 8 000 miljarder svenska kronor som omsätts varje dag som enbart är varor och tjänster, och resten är alltså spekulationer? Är det riktigt, eller är det bara taget ur luften?

Fru talman! Jag får väl tacka för svaret. Jag kan ta Nordbanken som ett exempel. Banken hade en fastighetskris för ett antal år sedan. Samma sak håller på att hända igen. Är siffran som kommer från regeringen eller Finansdepartementet eller varifrån den nu kommer korrekt? Är det bara ungefär 5 % av dessa enorma summor som utgörs av varor och tjänster medan resten är s.k. spekulationer på spekulationer?

Fru talman! Jag ber att få tacka skatteministern för svaret. Vi har ju haft några debatter tidigare här i kammaren om den gröna oljan. Jag är faktiskt imponerad, det har jag också sagt i min fråga, av regeringens och kanske främst skatteministerns snabba handläggning i det här ärendet och av den handlingskraft som har visats när det gäller att möjliggöra för de drabbade maskinägarna att driva sin verksamhet vidare utan att riskera hälsan med den förmodat hälsofarliga gröna oljan. Enligt ett regeringsbeslut har även villaägarna, som inte vill elda med den gröna oljan, fått möjlighet till ekonomisk kompensation. Det är bra. Vi har dock haft litet olika uppfattning om vilken metod som skall användas. Jag är mindre imponerad av det beslut som fattades i fråga om metoden att ta in återbetalning via skattekontoret i Ludvika. Det råder inget tvivel om att det har orsakat oerhörda administrativa kostnader och framför allt administrativa besvär. Jag tror att det t.ex. finns väldigt många som har försökt komma fram på telefon till kontoret i Ludvika men som har gett upp. Det finns ett mörkertal här. Det är säkert många många fler än 6 000 personer som vill ha blanketter om villaolja. Vore det inte en idé, skatteministern, att än en gång se över rutinerna? Varför kan man inte studera den metod som jag föreslog tidigare? Jag föreslog en försäkran på heder och samvete, en självdeklaration, vid inköpstillfället. Med en sådan skulle man få en betydligt billigare och enklare hantering.

Fru talman! Jag har väntat mig ungefär den kommentaren från skatteministern. Jag är däremot litet förvånad över orsaken till att man inte vill använda metoden med heder och samvete. Jag förstår inte varför man hellre skulle köpa onödig olja på det sättet än om man skulle lämna in en blankett. Det kan jag inte få in i mitt huvud. Faktum är att enligt det svar jag har fått i dag finns det fortfarande ca 1 200 maskinägare som inte har fått sin kompensation. Jag känner några av dem. De är mycket förgrymmade. Det här måste gå mycket snabbare. Man skall inte behöva vänta månader eller kanske ett halvår på sin kompensation. Det klarar inte den här företagskategorin. Jag skulle vilja spinna litet vidare på frågan om oljans farlighet. Det är möjligt att det är som skatteministern säger. Men var finns den utredning som skulle göras om farligheten? Det skulle göras en ordentlig utvärdering. Hur ligger det till med den?

Fru talman! Statsrådet sade att ett besked kommer till hösten. Jag fick tidigare en uppgift om att det skulle ske en snabbutredning. Enligt tidigare uppgifter skulle det också pågå fullskaleförsök med olja redan i vår. Jag har svårt att föstå varför det skall behöva dra ut på tiden på detta sätt. Är det här kanske t.o.m. farligare än vad vi tror? Är det en bomb som kan krevera? Frågan är litet provocerande från min sida.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

Fru talman! Jag tackar skatteministern för det utförliga svaret på min fråga. Vi kan konstatera att det återigen är dags att hitta på ett nytt sätt att skatteplanera. Konstgjorda optioner är högsta mode i det svenska näringslivet. En rad börsnoterade företag har hakat på det senaste sättet att belöna sina toppchefer. Dessa toppchefer behöver inte anmäla optionerna till Finansinspektionen på samma sätt som gäller för andra värdepapper. Enligt Dagens Nyheter har ett 30-tal börsföretag delat ut syntetiska optioner till ett värde av ungefär 300 miljoner kronor -- det är vad som är känt. Docent Svante Johansson säger att hela frågan om syntetiska optioner är mycket dåligt utredd och måste studeras noga ur många olika aspekter. Jag undrar om skatteminister Bo Lundgren är beredd att göra detta. Jag citerar ur svaret: ''Det finns alltså bedömningsproblem och oklarheter på flera punkter i fråga om beskattningen av de syntetiska optionerna.'' Jag förutsätter att skatteministern tänker göra någonting åt detta. Skattemyndigheterna har också många frågetecken när det gäller företagens prissättning av de syntetiska optionerna. Hur skall övervärdena på optioner vid inlösning beskattas, osv.? Det finns många frågetecken kring denna nya form av skatteplanering.

Fru talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Som jag tolkar skatteministern tycker jag också att detta snuddar vid att vara en lön och ingenting annat. Då skall det naturligtvis beskattas som det. Jag var glad häromdagen när börschefen sade att han tyckte att detta med syntetiska optioner var högst omoraliskt. Jag tolkar det som att skatteministern också tycker att vi måste hålla ögonen på denna nya form av skatteplanering.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att barns asylskäl i fortsättningen även i praktiken skall tillmätas samma tyngd som vuxnas. Liksom Eva Zetterberg anser jag att det är mycket viktigt att barns asylskäl kommer fram och beaktas i asylutredningar. I förarbetena till den nu gällande utlänningslagen är det klart uttryckt att barn måste uppmärksammas som individer i asylärenden och att de kan ha egna individuella skäl. De får således inte bara betraktas som ett bihang till föräldrarna. I ett asylärende skall vårdnadshavaren alltid tillfrågas om medföljande barns förhållanden. Det tar då sikte på barnets fysiska och psykiska tillstånd men också på om barnet har egna asylskäl. Av Invandrarverkets interna anvisningar framgår att en självständig muntlig utredning skall göras med barn över 16 år, att barn över 12 år skall höras tillsammans med föräldrarna efter det att föräldrarna har hörts och att barn under 12 år kan höras om det framgår av föräldrarnas berättelse att barnet har egna upplevelser som kan vara av betydelse i asylärendet. Förutom asylskälen måste man naturligtvis också beakta och ta stor hänsyn till de humanitära skäl som talar för att ett barn skall få rätt att stanna i Sverige. Regeringen har under den senaste tiden fattat en rad beslut som särskilt fokuserar barnens situation. När regeringen prövade ett antal ärenden som rörde barn med svåra sjukdomar lades en mer generös praxis än tidigare fast. Regeringen har även fattat beslut om en förordning som innebär att barn och barnfamiljer som kommit till Sverige före den 1 januari 1993 skulle få stanna här om inte särskilda skäl talade emot det. 940517 Pass 7+8 Alg
Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet Friggebo för svaret på min fråga. Det är inte första gången vi diskuterar barns asylskäl. Jag har tidigare tagit upp det förhållandet att riktlinjerna i sig och utlänningslagen egentligen ger asylsökande barn det skydd som krävs, medan däremot praktiken på detta område har släpat efter ordentligt. Jag tycker därför att en del av de beslut som regeringen har fattat är av godo och gör att asylsökande barns situation har förbättrats. Däremot tycker jag inte att det är nog och att man tillräckligt beaktar just barns asylskäl. Det sägs i svaret att barn under 12 år ''kan höras'', men detta ger inte tillräckligt skydd för barn att ge en självständig beskrivning. Det är då upp till dem som förhör föräldrarna att avgöra om barns asylskäl är tillräckligt tunga för att ha betydelse i asylärendet. När en familj anländer, borde det vara en självklarhet att barnen får en självständig bedömning. På det sättet kan man visa att deras asylskäl väger lika tungt i sammanhanget. Av utredningen om praxis i asylärenden framgår att barn med medicinska handikapp i större utsträckning kan få stanna. Men samtidigt sägs det att restriktiva riktlinjer fortfarande skall gälla. När det gäller psykiska skäl är i stort sett självmordsrisk det enda som kan ha betydelse. Jag menar att regeringen har långt kvar att gå för att tillgodose barns rättsskydd.
Fru talman! Jag är tacksam för att Eva Zetterberg säger att en del förändringar har gjorts som ändå är till fördel för barnen. Riksdagen har också medverkat till beslut och har t.ex. lättat upp reglerna för barn i förvar, även om vissa av oss kanske hade önskat att vi hade kunnat gå längre. Dessutom skall asylsökande barn fr.o.m. den 1 juli få samma sjukvård som svenska barn. Man har tagit bort den tidigare bestämmelsen om att endast akutsjukvård kan ges. Det visar ändå regeringens strävan att på olika sätt se till barnens bästa under den naturligtvis ofta påfrestande process som det innebär att flytta från sitt eget land för att komma hit och söka skydd -- och ibland få avslag på sin ansökan. Det är riktigt att Praxisutredningen pekar på att det när det gäller humanitära skäl och fysisk-medicinsk sjukdom inte har skett någon skärpning av praxis. Man framhåller också att regeringen har fattat beslut som för framtiden kan lätta upp praxis. Men det har uppenbarligen skett en skärpning när det gäller psykiska skäl. Jag har nu överlämnat Praxisutredningen både till Invandrarverket och till Utlänningsnämnden för att de skall reagera och tala om hur de vill åtgärda de eventuella brister som påpekas av Praxisutredningen.
Fru talman! Det är mycket bra att Birgit Friggebo går vidare med dessa frågor. Det behövs i högsta grad. Jag vill då komma tillbaka till frågan om att göra en grundläggande utredning av varje barn, att se ett barn såsom en självständig individ som kan ha egna skäl för asyl även om det är under 12 år. En annan utredning, som har initierats av regeringen och som gäller gömda flyktingbarn, är läkaren Erling Skoglund redogör för hur få barn som har blivit utredda och i vilken liten utsträckning det har skett på myndigheternas initiativ. Han skriver: ''Jag kan tycka att det är häpnadsväckande att barn inte existerar i myndigheternas ögon. De blir ett slags bagage.'' Menar Birgit Friggebo att det kommer att ske en förändring även på den punkten i framtiden?
Fru talman! Bakgrunden till Invandrarverkets egna anvisningar för hur man skall höra barn i asylärenden är naturligtvis att barn under 12 år ibland inte själva kan höras. Vårdnadshavaren eller den som har ansvaret för barnet måste kunna delta i avgörandet av huruvida man skall höra barnet eller inte. Jag tror att den avvägning som är gjord med olika åldersgränser nog har en del som talar för sig. Givetvis kan Invandrarverket självt göra förändringar i dessa anvisningar, om behov skulle uppstå. När det gäller de gömda barnen kan man beklaga att det i utredningen inte förekommer någon objektiv värdering av hur dessa barn har det och att man inte har kommit med några förslag. Men eftersom också Invandrarverket är inblandat, är jag övertygad om att verket självt tar åt sig de berättelser som finns i denna utredning.
Fru talman! Någon objektiv bedömning tror jag är väldigt svår att åstadkomma. Däremot framkommer en rad olika fall, där det väldigt tydligt framgår hur illa barn har farit genom flykten och under den tidigare vistelsen i sitt hemland men också genom att de varit gömda i Sverige och levt under onormala förhållanden. Det finns alltså väldigt mycket att hämta i denna utredning. Erling Skoglund tar bl.a. upp frågan om barnkonventionen, som Sverige beklagligtvis inte har helt inkorporerat i svensk lagstiftning. Det skulle ha varit vägledande i dessa frågor. Jag undrar därför om Birgit Friggebo är beredd att fullfölja frågan om barnkonventionen för att på det viset sätta barnen i centrum -- då även flyktingbarnens rättsintressen.
Fru talman! Det har under årens lopp förts många diskussioner också om barnkonventionens ställning. Huvudregeln i Sverige är att vi, när vi skriver under en konvention, också ser till att vi ändrar vår lagstiftning så att den överensstämmer med konventionen. Man har i olika sammanhang granskat hur vi i Sverige har följt upp barnkonventionen. När det gäller flyktingar och barn till flyktingar har vi inte fått någon anmärkning på oss annat än i ett visst avseende, nämligen då det handlar om att ta barn i förvar. Eva Zetterberg känner till lika bra som jag att regeringen faktiskt har föreslagit riksdagen att det skulle införas ett förbud mot att ta barn i förvar. Skulle det visa sig att vi i några andra avseenden inte följer upp barnkonventionen, är regeringen naturligtvis beredd att vidta åtgärder för att så skall ske.
Fru talman! Just det faktum att man inte utgår från barnens egna berättelser anser jag är ett brott mot barnkonventionen. Det som Erling Skoglund tar fasta på och lyfter fram är just att barnkonventionen inte följs i detta avseende. Birgit Friggebo kanske missförstod mig eller också uttryckte jag mig otydligt tidigare. Jag menar inte att man skall förhöra ett enskilt 5 eller 6-årigt barn ensamt utan vårdnadshavarens närvaro. Självklart skall det ske tillsammans med vårdnadshavaren. Av Birgit Friggebos svar framgår väldigt tydligt att det inte är föräldrarna eller familjen som avgör om barnet skall höras om sina egna erfarenheter, utan det står att barnet ''kan höras''. Det tolkar jag som att det är förhörsledaren själv som avgör om barnets egen berättelse skall komma fram.

Fru talman! Lennart Rohdin har i tre skilda frågor efterhört vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av Invandrarverkets och Jag har valt att besvara dessa tre frågor i ett sammanhang. Beslut i enskilda asylärenden bygger, så gott som undantagslöst, på en samlad bedömning av flera bakomliggande omständigheter, i första hand naturligtvis de uppgifter som åberopas av den sökande och vad som är känt om sökandens hemland. Att verka för ett illegalt parti är generellt sett naturligtvis mer allvarligt än att verka för ett legalt. Detta utesluter inte att den asylsökande som verkar för ett legalt parti kan vara i behov av skydd. I de fall som den asylsökande uppger sig ha utsatts för tortyr måste dessa uppgifter sättas i samband övriga åberopade skäl. I juni 1993 tillsatte regeringen en utredning för att se över hur praxis i asylärenden har utvecklats efter Praxisutredningen. Utredningen presenterade sitt betänkande i början av april i år och kommenterade då bl.a. Utlänningsnämndens hantering av trovärdighetsfrågor i asylärenden. Det skall betonas att det finns skäl för både Utlänningsnämnden och Invandrarverket att se över utformningen av sina beslut. Av motiveringen bör tydligt framgå vilka resonemang och överväganden som myndigheten har gjort inför beslutet, oavsett om det är positivt eller negativt. Detta gäller särskilt då det är fråga om en trovärdighetsbedömning. Praxisutredningen har samtidigt i sitt betänkande framhållit att beslutsmotiveringarna i utlänningsärendena generellt har blivit bättre sedan Utlänningsnämnden kom till. Utredningen har också påpekat behovet av ökat inslag av muntlig handläggning i asylhanteringen. Det är något som jag utgår ifrån att Utlänningsnämnden kommer att ta fasta på. modifierade den nuvarande regeringen den tidigare regeringens praxis såvitt rör dokumentlöshet och dess betydelse för trovärdigheten av övriga åberopade skäl. I detta praxisbeslut av den nuvarande regeringen klargjordes att först sedan en annan anledning funnits att ifrågasätta trovärdigheten kunde dokumentlösheten vägas in. Trots detta anser Praxisutredningen att en alltför onyanserad inställning till frågan om dokumentlöshet har fortsatt att gälla i asylprövningen. Jag vill dock framhålla att den asylsökande, enligt UNHCR, har att medverka till en fullständig utredning och inte undanhålla uppgifter eller dokumentation av betydelse. Först när så har skett kan han eller hon få vad som kallas the benefit of the doubt för det fall att någon länk i beviskedjan skulle fattas. De problemställningar som Lennart Rohdin tar upp i sina frågor har behandlats av Praxisutredningen. Jag har överlämnat utredningens betänkande till Invandrarverket och Utlänningsnämnden och bett dem yttra sig över utredningens slutsatser samt efterhört om de tänker vidta några åtgärder med anledning av de synpunkter som har framförts av utredningen. Efter detta får regeringen ta ställning till vad nästa steg skall bli. Praxisutredningen visar att praxis har blivit mer enhetlig i Utlänningsnämnden än den tidigare var hos regeringen och att rättssäkerheten därmed har stärkts. Över huvud taget tycks Utlänningsnämnden har fungerat bra. Det finns dock flera skäl att se över regeringens roll i praxisbildningen. Regeringen avser därför att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lägga fram ett förslag om vilka styrmedel regeringen bör ha till sitt förfogande för att kunna styra rättstillämpningen i asylärenden.
Fru talman! Jag tackar kulturministern för svaren. Jag är nöjd med dem, och jag är också nöjd med de åtgärder som kulturministern här redovisar och som nu pågår eller finns i beredskap i den fortsatta hanteringen. Bakgrunden till mina frågor är bl.a. den debatt om att praxis i utlänningsärendena har blivit hårdare som har pågått under ett par års tid. Det har ju t.o.m. påpekats att det skulle ha skett med regeringens goda minne. Både Praxisutredningen och annat har visat att så inte är fallet. Det problem som föreligger och som gör att den uppfattningen ändå finns är naturligtvis den enskilda ärendehanteringen och hur såväl juridiska biträden som enskilda människor som engagerar sig i dessa ärenden bedömer hanteringen av enskilda ärenden. Det utesluter inte alls att den stora mängden asylärenden hanteras på ett godtagbart och riktigt sätt. Jag vill peka på att man ändå måste utgå ifrån att de skäl som redovisas i Invandrarverkets och Utlänningsnämndens beslut är de avgörande i ärendet. Man måste utgå från det som myndigheterna sätter ned i text. Men jag menar att det finns alldeles för många exempel, som jag också har kunnat studera, där beslutsskälen anges i väldigt generella termer med den innebörd som jag har redovisat här. Man börjar med att konstatera att den sökande brister i trovärdighet. Sedan går man snabbt igenom de skäl som har anförts och avfärdar dessa med hänvisning till den sökandes bristande trovärdighet. Detta gäller också de två andra skäl som jag har tagit upp i mina frågor, nämligen hur man bedömer tortyrskador och det faktum att den sökande har verkat i ett parti som i och för sig är legalt men har gjort det i ett land där detta inte är någon garanti för att man inte har asylskäl.
Fru talman! Lennart Rohdin tar upp en väldigt viktig fråga, som handlar om tilltron till asylprövningsprocessen. Jag tror att det är viktigt att man använder sådana metoder som skapar tilltro, såväl från de sökande och deras ombud som från den asylsökandes omgivning. Jag tror att t.ex. en ökad användning av muntlig handläggning skulle vara till nytta. Då kan den sökande lägga fram sin sak på ett helt annat sätt. Dessutom har vi ofta i det vanliga domstolsväsendet en muntlig prövning, framför allt för att det gäller trovärdighetsfrågor. Det är lättare att just bedöma trovärdighetsfrågorna vid en muntlig handläggning. Det är ju ganska vanligt förekommande att de olika ärendena handlar om tilltron till den sökandes berättelse. Jag tror också att tilltron till processen skulle öka om man hade fylliga beslutsmotiveringar. Jag är i och för sig glad över att Praxisutredningen konstaterar att det har skett en väsentlig förbättring när det gäller beslutsmotiveringarna sedan Utlänningsnämnden övertog överklagandena från regeringen. Men man konstaterar också att det finns behov av att gå vidare och utveckla beslutsmotiveringarna ännu mer. Det är nu min förhoppning att både Invandrarverket och Utlänningsnämnden tar fasta på detta när de skall komma in med sina svar till regeringen och att de försöker beskriva hur man skall åstadkomma sådana förbättringar.
Fru talman! Det faktum att man i Praxisutredningen konstaterar att beslutsmotiveringarna har blivit bättre kunde i sig ge anledning till en kommentar. Men det jag tycker är viktigt att se närmare på är hur man formulerar sig. Det sägs att rättssäkerheten har ökat, eftersom beslutsmotiveringarna är mer enhetliga. Det är naturligtvis en viktig rättssäkerhetseffekt, men däri ligger också en risk för en mer generell bedömning, trots att varje asylärende naturligtvis skall behandlas individuellt utifrån sina individuella utgångspunkter. I mina frågor har jag också pekat på andra exempel.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag upprepa det som jag har sagt tidigare, nämligen att det är viktigt att beslutsmotiveringarna tar upp alla de skäl som är avgörande för bedömningen i ärendet. Sedan blir det naturligtvis en samlad bedömning av de olika inslagen i en berättelse som leder fram till det slutliga beslutet. Men det är bra om man bygger upp beslutet på ett sådant sätt -- i trappsteg -- så att man ser att man har behandlat varje enskilt inslag som har betydelse för bedömningen.
Fru talman! Jag tycker att det svar som kulturministern har givit visar på att man från regeringens sida är angelägen att fortsätta att förbättra rättssäkerheten när det gäller asylhanteringen. Jag ser fram emot den fortsatta hanteringen av detta. Jag inser naturligtvis också att det är svårt för regeringen att kommentera enskildheter även i de fall som gäller enskildheter som förekommer ganska generellt. Men jag är förhoppningsfull inför det fortsatta arbetet från regeringens sida på detta område.

Fru talman! Lennart Rohdin har ställt frågan om Sverige nu verkar för att FN skall försvara staten Bosnien-Hercegovina som vunnit folkrättsligt erkännande och invalts i FN. Dessutom nämner Lennart Rohdin frågan om ett lyftande av vapenembargot mot Bosnien-Hercegovina. FN och det internationella samfundet gör och har gjort stora ansträngningar för att genom förhandlingar nå en sådan lösning att Bosnien Hercegovinas territoriella integritet kan bibehållas, och Sverige har konsekvent uttalat stöd för principen om ett bevarande av Bosnien Hercegovinas enhet. Utöver förhandlingsansträngningarna har FN gjort omfattande konkreta insatser i syfte att underlätta en fredlig lösning av konflikten och att lindra krigets verkningar. En rad stater bidrar med ekonomiska, militära och personella resurser för att genomdriva FN:s resolutioner om skydd av humanitära transporter, skydd av civilbefolkningen i fredade zoner, införande av ekonomiska sanktioner mot Serbien-Montenegro osv. Sverige ger omfattande bidrag till detta arbete, framför allt genom de ca 1 300 svenska soldater som för närvarande tjänstgör i f.d. Jugoslavien. FN:s resurser är emellertid otillräckliga för att kunna säkerställa att redan fattade beslut respekteras fullt ut. I upprepade appeller har FN vädjat om ytterligare bidrag till Unprofor, och de nordiska länderna har nyligen i gemensamma démarcher i en lång rad stater uppmanat dessa att hörsamma generalsekreterarens appeller. Trots utfästelser om nya truppbidrag från ett antal länder har Unprofor dock icke uppnått en tillräcklig styrka för att till fullo kunna utföra de uppgifter man ålagts. Detta är det läge som vi befinner oss i. Vi kan beklaga att medlemsländerna inte har ställt större resurser till FN:s förfogande, men vi kan inte bortse från denna realitet. Lennart Rohdin antyder emellertid att FN borde gå längre än hittills och militärt försvara staten Bosnien-Hercegovinas territoriella integritet. För detta skulle krävas långt större resurser än vad FN i dag förfogar över, inte minst i form av omfattande marktrupp som sannolikt skulle behöva finnas kvar i området under lång tid framöver. För att FN skulle kunna intervenera skulle också krävas att FN-styrkan av säkerhetsrådet gavs en helt annan roll än dagens: den skulle i en sådan situation strida på den bosniska regeringens sida snarare än att vara neutral och verka förtroendeskapande mellan parterna. De politiska förutsättningarna för ett sådant säkerhetsrådsbeslut är inte för handen. Vapenembargot, som Rohdin också nämner i sin fråga, infördes av FN:s säkerhetsråd i september 1991 i syfte att förkorta det pågående kriget och hindra att de väpnade striderna spred sig till nya områden. Embargot gällde hela det geografiska område som ingick i Jugoslavien. Eftersom Serbien-Montenegro lade beslag på storar delar av den tidigare jugoslaviska arméns utrustning kom embargot att missgynna den bosniska regeringssidan i den väpnade konflikt som utbröt i Sverige delar fortfarande den uppfattning som låg till grund för beslutet om att införa vapenembargot, nämligen att en ökad införsel av vapen till regionen inte skulle förkorta kriget utan snarare leda till en upptrappning och kanske även spridning av striderna. Om embargot hävdes skulle FN sannolikt bli tvunget att avbryta Unprofors insatser såväl som den humanitära hjälpen med ett ökat lidande för den civilbefolkning som utgör krigets offer som följd. Dessa är de främsta orsakerna till att det i FN:s säkerhetsråd inte skulle finnas stöd för något förslag om att upphäva embargot.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Sveriges omfattande insatser för att lindra konsekvenserna av kriget i Bosnien är väl omvittnade både i Sverige och ute i världen. Vad som har hänt är att Bosnien-Hercegovina, som folkrättsligt erkändes 1992 och som invaldes i FN, har angripits och utsatts för etnisk rensning och uppdelning. Det är riktigt som utrikesministern säger att FN uppenbarligen inte anser sig ha resurser för att återställa det läge som gällde innan kriget i Bosnien uppstod våren 1992. Men jag vill påpeka att FN:s säkerhetsrådsresolutioner i ord handlar om det förhållande som gällde innan kriget började och vilka principer man vill slå vakt om. Det har visat sig att FN och FN:s medlemsstater inte har varit beredda att satsa resurser eller ge mandat för att genomföra de resolutioner som FN:s säkerhetsråd utan veto från någon sida har fattat beslut om vid ett stort antal tillfällen. När man inte har möjligheter att värna staten 1992 är det helt oacceptabelt och omoraliskt med ett vapenembargo som det som FN har utfärdat. Det drabbar och binder offret, dvs. Bosnien Hercegovina, och förhindrar dess rätt enligt FN stadgans artikel 51 att försvara sig själv. Anledningen till min fråga var att statsministern -- förmodligen inte i egenskap av statsminister -- var i Washington för två veckor sedan och varnade president Clinton för att upphäva vapenembargot. Till min glädje kunde jag när jag var i Washington i torsdags konstatera att så många som 92 av senatens 100 senatorer inte tog den varningen alltför allvarligt utan röstade för att USA på något sätt skall verka för att vapenembargot upphävs.
Fru talman! Som jag redovisar i mitt svar är detta en vid det här laget ganska lång kedja av händelser, tragik och svårigheter. Det är alldeles riktigt -- där håller jag verkligen med Lennart Rohdin -- att det onekligen finns en spänning och ett avstånd mellan de många resolutioner som har antagits i säkerhetsrådet och medlemsstaternas villighet att ställa trupp och resurser till FN:s förfogande. Vi får åtminstone vara tillfredsställda över att Sverige som en av FN:s medlemsnationer har agerat mycket lojalt och ställt upp både vad gäller humanitärt stöd, marktrupp och även med andra insatser, vilka vi vet är många. Vi försöker göra vad vi kan för att stötta upp FN:s ansträngningar. I det läge som vi nu befinner oss i kan jag ändå inte se att det finns någon annan väg än den FN försöker åstadkomma i förhandlingsgruppen eller koordineringsgruppen mellan USA, Ryssland och Europeiska unionen. Man måste arbeta för att få till stånd en förhandlingslösning. Sverige har givit sitt klara stöd för det arbetet. Jag tror att det är det vi måste göra i nuvarande situation.
Fru talman! Problemet är ju bara att det under de över två år som kriget i Bosnien har pågått ständigt har sagts att man bör vara försiktig med att vidta annorlunda eller nya åtgärder just nu med tanke på hur läget är. Det är utrikesministern väl medveten om. Detta utnyttjas naturligtvis inte minst av de bosnienserbiska trupperna som vet att omvärlden kommer att förhålla sig avvaktande. Problemet är naturligtvis detta: Även om man bekänner sig till Bosniens territoriella integritet, vilket utrikesministern gör i dag, diskuterar man i de internationella förhandlingarna med allmän uppbackning -- även från svensk sida -- någon form av uppdelning inom de gränser som man säger sig värna. Man talar om procentsiffror: 51--49, 58--42. Frågan är vem som kommer att kontrollera dessa gränser. Är det fullt ut Bosnien-Hercegovinas erkända regering, som FN:s säkerhetsrådsresolutioner har handlat om från början, eller sker det de facto en uppdelning efter den etniska rensning som har genomförts?
Fru talman! Det är mycket tillfredsställande att det i de fem punkterna från Genèvemötet i fredags finns mycket klart utsagt principen om att Bosnien Hercegovina skall bestå som stat. Det är väldigt bra att detta finns fastslaget. Jag tror inte att någon ser det som en möjlighet att efter detta fruktansvärda krig med de etniska rensningarna och övergreppen vrida klockan tillbaka till det läge som var innan kriget utbröt, när Jugoslavien ännu icke hade börjat sönderfalla i detta hänseende fruktansvärda sätt. Det som är en möjlighet är att, när freden har åstadkommits, börja försöka göra det möjligt för befolkningsgrupperna att återigen leva tillsammans. Jag tror att detta blir mycket mödosamt. Sverige har redan tagit initiativ till en grupp som arbetar med återuppbyggnad. Jag tror att vi kan bidra i detta hänseende.
Fru talman! Visst kan det finnas anledning att vara pessimistisk. Men folkrätten bygger ju ändå på principer som måste hävdas. Under hela den tid som det kalla kriget har rått, och efter Helsingforsavtalet 1975, har frågan om att inte med våld få ändra gränser i Europa varit fastlagd. Efter murens fall 1989 verkar det som att vi inte klarar av att upprätthålla denna princip, nu när vi trodde att friheten och demokratin hade kommit till Men detta är allvarligt. Att anta säkerhetsrådsresolutioner som bara är till för att vara de ord som står på papperet är allvarligt för trovärdigheten till FN. Det är allvarligt att man i torsdags fick 92 av senatens 100 senatorer att uttala sig för ett hämmande av vapenembargot. Dessa beslut fattades på förslag av majoritetsledaren, demokraten Mitchell, och minoritetsledaren, republikanen Dole. Besluten fattades i frustration över Europas oförmåga att hantera sina egna problem och den egna regeringens oförmåga att ta ett ledarskap, när inte Europa klarar av att göra det ens på hemmaplan.
Fru talman! Det är min mening att det hade varit bättre om senaten hade beslutat att rösta för fler marktrupper till Unprofor och om senaten hade varit beredd att rösta för mer av amerikanska bidrag för att bekosta FN:s utgifter. Det hade varit en mer konstruktiv politik. Nu väljer man någonting som också kan synas som en demonstrationspolitik. Man fattar ju inte de svåra besluten som svider på hemmaplan utan förklarar sin lojalitet på detta sätt. Senaten borde ha betänkt den situation som FN och
Fru talman! Visst kan man önska att USA även i Europa skulle ta det ledande ansvaret när det gäller att sända marktrupper såsom man gör på andra håll i världen för att ingripa i allvarliga konflikter. Jag tycker ändå att det på något sätt är litet förmätet att vi i Europa ropar efter att USA skall göra en avgörande insats även här i Europa genom att skicka sina soldater till våra slagfält. Men problemet med trovärdigheten, oavsett om man tycker att senaten borde ha tänkt sig något annat, är ju att det beslut som senaten fattade är ett uttryck för en frustration över Europa. Det är en frustration som jag tror kan få mycket allvarligare konsekvenser framöver när det gäller de atlantiska förbindelserna, vilket är allvarligt för säkerheten på många håll i Det som händer i Bosnien är ju inte unikt. Förutsättningarna för något liknande finns även på andra håll, även mycket närmare Sverige. Det skulle inte vara särskilt trevligt om USA också då valde att konstatera att man, om inte Europa klarar av att hantera situationen, står vid sidan om.
Fru talman! Jag kräver inte en militär intervention av Förenta staterna och inte heller av något annat land. Men jag tror att det under lång tid hade varit en styrka om Amerika hade varit berett att delta i Unprofor i Bosnien också med marktrupp. Det hade gjort Förenta staternas röst i den här frågan ännu mera trovärdig. Nu är jag ändå tacksam för att Förenta staterna, Ryssland och EU gör gemensamma ansträngningar för att få till stånd en förhandlingslösning. Jag vet att detta är en förhoppning som vi har närt under två år, vilket Lennart Rohdin påpekade, men det hindrar inte att vi fortsätter på den vägen.

Fru talman! Eva Johansson har frågat mig på vilket sätt jag avser att uppfylla mitt löfte i ett interpellationssvar den 13 december 1993 om att beredningsprocessen vad gäller den högre utbildningen i Stockholmsregionen skall ''ske under den största, och mycket angelägna öppenhet''. Den fråga Eva Johansson nu ställt till mig besvarade jag den 12 april 1994. Jag ber att få hänvisa till detta svar.

Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Men frågan som Eva Johansson ställde gällde på vilket sätt utbildningsministern vill medverka till att detta sker under den största och mycket angelägna öppenhet. Jag kan bara konstatera att jag på den frågan fortfarande inte har fått något svar. På vilket sätt skall det gå till?
Fru talman! Kristina Persson kan vara alldeles lugn för att vi kommer att medverka på alla de sätt som fantasin erbjuder. Det normala är emellertid -- och det är mitt huvudsvar -- att efter det att en utredning som har inlett arbetet med de konkreta frågorna har fullföljt sitt arbete, kommer förslaget att remissbehandlas i sedvanlig ordning innan det förs vidare till riksdagen. Jag tror säkerligen att det därutöver kommer att finnas skäl att under utredningsarbetets gång pröva de former som kan befinnas vara angelägna för saken och att inhämta de synpunkter som kan finnas på denna fråga i hela Storstockholmsregionen.
Fru talman! Orsaken till att frågan har ställts är ju att den utredning som utbildningsministern hänvisar till, Campus för mångfald, och det arbete som bedrevs under vintern och våren lades fram två dagar innan propositionen presenterades för riksdagen. Att det skedde två dagar innan propositionen presenterades är inte riktigt att beteckna som största möjliga öppenhet. Andra intressen hade alltså inte möjlighet att medverka i diskussionerna. Vi här i riksdagen hade inte möjlighet att ta del av utredningen innan propositionen lades fram. Det kallar jag inte för öppenhet.
Fru talman! Kristina Persson måste vara offer för något missförstånd. Den utredning som jag hänvisar till tillsattes för några veckor sedan. I den ingår bl.a. Den studie som Kristina Persson hänvisar till, Campus för mångfald, var en förstudie inför regeringens förslag i den proposition som riksdagen just nu behandlar. Den har ty följande heller inte lett fram till något konkret distinkt beslut eller rekommendation till beslut från regeringens sida utan tjänar som ett underlag för den bedömning som nu går vidare i den nytillsatta utredningen.
Fru talman! Det är riktigt att det var ett underlag till propositionen, men det medgav ju inte någon möjlighet till dialog med andra intressen. Frågan om etablerande av ett nytt universitet i Storstockholmsområdet är av så stor betydelse, berör så oerhört många intressen och har så stor ekonomisk och kulturell betydelse för landet Sverige och för regionen Stockholm att det är angeläget att det arbete som bedrivs sker med bredd. Erfarenheterna hittills av hur man har arbetat inom Utbildningsdepartementet har alltså inte gjort oss trygga i förvissningen om att detta verkligen kommer att fungera. Den grupp som utbildningsministern nu hänvisar till är, såvitt jag är rätt underrättad, väldigt liten -- fem personer. Gruppen har fått uppdraget att bedriva detta arbete skyndsamt. Jag frågar mig då hur en grupp på fem personer, som skall bedriva ett utredningsarbete mycket skyndsamt, verkligen skall kunna göra detta under största möjliga öppenhet och i dialog med regionens företrädare och andra intressen. Den kan ju inte heller betecknas som parlamentariskt sammansatt, eftersom den är så liten.
Fru talman! Kristina Persson får ursäkta mig om jag nu tycker att hon är en smula grälsjuk. Om vi i stället diskuterade saken, nämligen hur Storstockholms behov av högre utbildning och forskning bäst skall tillgodoses, skulle denna debatt vara oändligt mer stimulerande. Fru talman! Därutöver har jag det största förtroende för att inte minst Bosse Ringholm kommer att tillse att den öppenhet som Kristina Persson efterfrågar också kommer att uppnås i praktiken.
Fru talman! Jag beklagar om utbildningsministern uppfattar mig som grälsjuk -- det vill jag verkligen inte framstå som. Jag anser att det här är en fråga som samtliga partier skall samarbeta om för att finna goda lösningar på. Det handlar om organisationen av utbildningen, inriktningen av utbildningen och lokalisering och finansiering av utbildningssatsningen, som måste vara mycket stor. Vi är ju eniga om behovet både av expansion och av kvalitet i den högre utbildningen i Sverige. Vi har naturligtvis fullt förtroende för Bosse Ringholm, men jag vidhåller att fem personer och skyndsamt utredningsarbete inte är att beteckna som den förankring och den bredd i arbetet som vi är angelägna om att framhålla. Jag vill tillägga en fråga: Kan jag tolka det utbildningsministern nu säger så att den här frågan först och främst skall remissbehandlas när arbetet i den här lilla gruppen är slutfört och att den sedan skall föreläggas riksdagen för beslut? I så fall kommer man att få en parlamentarisk förankring i beslutet.
Fru talman! Självfallet måste det gå till på detta sätt. Jag kan inte föreställa mig att kommittén skulle komma fram till ett resultat som av något formellt skäl inte kräver riksdagsbehandling. Det ingår dessutom i kommittédirektiven att man efter det att arbetet är slutfört skall underställa resultatet en bred remissomgång. Jag tycker att detta, precis som Kristina Persson säger, är viktigt. Huvudstadens utbildnings och forskningsmöjligheter är förvisso av central betydelse för hela huvudstadsregionen, men också för hela landet, såsom den huvudstad Stockholm är. Jag kan försäkra Kristina Persson, att om vi nu övergår från form till sak kommer vi att finna varandra i en bra lösning för Storstockholms och landets framtid när det gäller högre utbildning och forskning.

Fru talman! Margareta Israelsson har frågat statsrådet Ulf Dinkelspiel vilka åtgärder han ämnar vidta för att Sverige som en eventuell EU-medlem inte blir ett hinder i arbetet mot barnpornografi i Europa. Frågan har överlämnats till mig. Margareta Israelssons fråga har sin bakgrund i en resolution om pornografi som Europaparlamentet avgett. I denna beklagar parlamentet att EG kommissionen konstaterat att den inte har någon behörighet på detta område och att Maastrichtfördraget när det gäller rättsligt samarbete endast tillåter mellanstatligt samarbete, där Europaparlamentet inte har någon roll att spela. Detta hindrar emellertid inte parlamentet från att uttala sig i frågan, och i resolutionen uttalar man bl.a. att inte bara tillhandahållande och försäljning utan också innehav, förvärv, utlåning och byte av barnpornografi bör vara straffbart. Ett EU-medlemskap innebär alltså inte att vi överlåter någon lagstiftningsmakt på detta område. medlemskap som nu antagits som vilande, öppnar den vilande grundlagsändringen inte möjlighet att i framtiden överlåta beslutanderätt som väsentligt rubbar viktiga tryckfrihetsrättsliga principer utan samtidig ändring av grundlag. Från svensk sida deltar vi gärna i internationellt samarbete för att komma till rätta med barnpornografin. Som sägs i den lagrådsremiss om ökat skydd för barn som nyligen överlämnats till Lagrådet, är det också regeringens avsikt att låta utreda frågan om barnpornografibrottet i ett bredare perspektiv. I det sammanhanget kan impulser från andra länder vara av stort värde.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga och hälsa statsrådet välkommen in i debatten i det här mycket viktiga ärendet. Jag ställde frågan till Ulf Dinkelspiel, då jag tycker att det är viktigt att vi inför ett medlemskap i EG också funderar över hur vi skall kunna ta del av saker som är viktiga för medlemsländerna. När Europaparlamentet föreslår en harmonisering av medlemsländernas strafflagar till skydd för barn gör man det därför att man ser det som ett led i kampen mot kvinnoförtryck och barnsexturism. Jag tycker att det är bra, och det är tråkigt att statsrådet väljer att uttrycka sig som om det här bara vore en formsak: ''Detta hindrar emellertid inte parlamentet från att uttala sig i frågan - -.'' Jag vill gärna understryka betydelsen av internationellt samarbete när det gäller att arbeta mot barnpornografi. Det har ju slagits fast i Nordiska rådet, i Europarådet, i Europaparlamentet, i FN, i Interpol osv. att internationellt samarbete för att komma till rätta med det här är mycket viktigt. Därför hade jag en förhoppning om att vi som medlemmar i EG -- vilket jag hoppas att vi blir -- skulle visa att vi också finner det betydelsefullt att ta itu med den här frågan. Den avsikt att utreda vidare som den här lagrådsremissen pekar på är ju samma avsikt som vi här i kammaren i över ett och ett halvt år har mött från Justitiedepartementets sida. Jag undrar när den avsikten kommer att visa sig i någon handling. Genom det motstånd som i dag har manifesterats från departementet går ju inte Sverige in i EG med ett gott renommé på det här området.
Fru talman! Jag vill först tydligt markera att jag också finner det utomordentligt angeläget att Sverige, såväl inom ramen för den europeiska unionen som i andra internationella sammanhang, aktivt deltar i arbetet med att motverka barnpornografi. Jag kan hålla med om att jag tidigare kanske inte har varit tydlig, men jag hoppas att detta är tydligt nog. Samtidigt hoppas jag att Margareta Israelsson och jag är överens om att vi skall hålla fast vid det som vi tidigare har stridit för, nämligen att vi i det svenska parlamentet beslutar om svensk grundlag. Men det får inte vara ett hinder för att vi på bästa möjliga sätt samverkar, bl.a. med unionens länder, för att motverka barnpornografi.

Men eftersom vi samtidigt visste att konstitutionsutskottet skulle ta ställning till ett eventuellt förslag om kriminalisering av innehav av barnpornografi, hade det varit litet egendomligt om vi från departementets sida hade startat en utredning och föregripit konstitutionsutskottets eventuella beslut. Men vi hade förberett detta arbete, och efter det beslut som konstitutionsutskottet fattade för två veckor sedan har vi nu aviserat att vi formaliserar de här direktiven.
Fru talman! Det här är inte riktigt med sanningen överensstämmande. När vi i kammaren den 25 mars förra året debatterade kriminalisering av innehav av barnpornografi, gjorde vi det med utgångspunkt i ett justitieutskottsbetänkande, där man hänvisade till den beredning -- den mycket stora och genomgripande beredningen, som man sade i debatten -- som pågick inom departementet. Det arbetet var redan i gång, trots att det sedan kom att presenteras för remissinstanserna först i november samma år. När man förbereder ett medlemskap talas det så mycket om att vi skall harmonisera våra lagar. När nu land efter land väljer att kriminalisera innehav av barnpornografi, är det märkligt att vi just på detta område inte tycker att det är viktigt att göra sammalunda. I den promemoria som departementet presenterade hänvisas till Europarådets ministerkommitté. Betänkandet från EU parlamentet kom inte förrän den 17 december, så det det kunde inte finnas med där.
Fru talman! Det arbete som Margareta Israelsson hänvisar till var också ett mycket omfattande arbete, som över huvud taget gällde möjligheterna att på ett bättre sätt skydda barn mot övergrepp. Det var också det arbetet som resulterade i den lagrådsremiss som regeringen beslutade om i förra veckan. Det är riktigt att under våren 1993 fördes även frågan om ändring av grundlag för kriminalisering av innehav in i utredningen. Departementspromemorian resulterade i att vi inte hade tillräckligt underlag för att gå vidare. Det fanns inte heller några mera omfattande protester i första rundan. Sedan har vi alla blivit medvetna om vad som har hänt, och det är därför som vi har tagit initiativ. Sedan vill jag också påpeka att det runt om i Europa förs en motsvarande debatt som den som förs i Sverige. Även om uppfattningen har blivit en annan är det faktiskt väldigt få länder som kriminaliserat innehav.
Fru talman! Nu tillhör jag inte dem som har börjat att arbeta med den här frågan alldeles nyligen och som har låtit mig påverkas. Men jag tycker att vi som politiker måste påverkas av det som händer i vårt samhälle och det som händer barnen. Det här är en fråga som jag har arbetat med under många år här i riksdagen. När vi nu visar upp vårt ansikte när det gäller frågan om barnpornografi, kan man se att vi har valt att lägga denna fråga åt sidan. Vi har vetat att Sverige är ett av de länder som ingår som en stark handelspartner. Vi vet att svenskar har sysslat med sexturism där också barnpornografi har ingått. Frågan om hur detta skall förändras i grundlagen måste väl ankomma på Justitiedepartementet och landets justitieminister. Det är väl ändå departementet som har ansvar för lagstiftningen.
Fru talman! Självfallet har vi ansvar för lagstiftningen, och självfallet skall vi ta till oss de tankar som vi kanske inte alltid själva har tänkt från början. Men Margareta Israelsson förenklar problemet. En del av de förslag som har kommit från socialdemokraterna är sådana att de t.o.m. kan urholka skyddet för barnen. Detta är otroligt komplicerat. Vi måste därför verkligen veta att vi ger barnen ett ökat skydd, så att vi inte plötsligt efter en snabb förändring upptäcker att vi i stället har försämrat skyddet. Sedan sätter jag ett stort frågetecken inför påståendet att Sverige är en stark handelspartner. Jag är också väl medveten om att svenska män inte är bättre än andra män när det gäller den här typen av handel. Men att Sverige skulle vara transitland för denna verksamhet har senare tiders undersökningar tack och lov visat att så inte är fallet.
Fru talman! Nej, jag tror inte att Sverige är ett transitland i dag. Men jag tror att Sverige kommer att bli det, om vi blir det enda land som fram till 1999 tillåter innehav av barnpornografi, samtidigt som vi slår undan fötterna för polisen när det gäller att göra någonting åt denna smutsiga hantering. När jag i januari 1993 väckte min motion fick jag till svar i denna kammare av Moderata samlingspartiets företrädare att frågan höll på att utredas mycket genomgripande på Justitiedepartementet och att vi skulle få frågan belyst. När svaret, som bestod av en och en halv sida text, kom följdes det av en debatt. Man sade då att frågan skulle börja utredas, att den togs på största allvar och att man verkligen skulle ta itu med denna hantering. Då undrar jag: Varför gjorde man inte det från början? Varför bemöttes de motioner som väcktes redan i januari 1993 med detta dröjsmål som gjorde att man hamnade utanför möjligheten att genomföra en förändring av grundlagen inom den tidsrymd som fanns? Kunskapen om vilka tider som gällde måste ju ha funnits på Justitiedepartementet.
Fru talman! Jag utgår ifrån att Margareta Israelsson är medveten om att grundlagslagstiftning kräver väldigt mycket tid. Jag kan tillstå att vi i departementspromemorian kunde ha ägnat mer trycksvärta åt att belysa problemen som motiverade att vi behöver gå vidare och göra djupare analyser. Då hade kanske en del av de missuppfattningar som har uppkommit varit undanröjda. Men det är lätt att vara efterklok. Eftersom vi såg det som väsentligt att i promemorian redovisa de förslag som var framarbetade -- och vi har faktiskt framarbetat många förslag av betydelse till skydd för barnen -- fann vi inga skäl att djupare redovisa varför vi inte då kunde lägga fram ett förslag. Men i efterhand kan jag se att vi själva hade sluppit väldigt mycket smutskastning om vi hade varit tydligare på den punkten.
Fru talman! Tage Påhlsson har frågat mig om regeringen har för avsikt att ta initiativ till en översyn av vapenlicenslagstiftningen med syfte att begränsa antalet privatägda skjutvapen i landet. Som bakgrund till sin fråga anför Tage Påhlsson att Sverige tillhör de skjutvapentätaste länderna i världen med närmare två miljoner licensierade vapen. Vidare gör han gällande att det stjäls omkring Påhlsson påstår också att många vapen i privat ägo används sparsamt, men eftersom licensen gäller på obestämd tid ''hänger även bössan kvar på väggen''. Han föreslår med hänsyn härtill att möjligheten att tidsbegränsa licensgivningen till förslagsvis fem år bör övervägas. Det är riktigt att vi i Sverige har ungefär två miljoner registrerade civila skjutvapen. En stor del av dessa utgörs emellertid av hagelgevär och andra typer av jaktvapen som i de flesta andra länder inte är underkastade krav på licens och därmed inte heller registrerade. Att Sverige vid en jämförelse med andra länder kan framstå som vapentätt beror alltså snarare på att vi har en internationellt sett sträng vapenlagstiftning än att vi skulle vara liberala på detta område. När det gäller antalet stulna vapen per år är Tage Påhlssons uppgifter helt felaktiga. År 1993 anmäldes totalt 1 774 skjutvapen som stulna eller förkomna, alltså mindre än en tiondel av vad Tage Påhlsson påstår. Av det totala antalet utgjorde stulna civila vapen endast 450. Detta innebär emellertid inte att det finns anledning att se mindre allvarligt på de vapenstölder som faktiskt sker och den risk som finns att de stulna vapnen skall komma att användas vid brott. En av de åtgärder som på regeringens initiativ har genomförts för att minska denna risk är den s.k. vapen lämnades in till polisen under en tremånadersperiod förra året. Det kan antas att dessa utgjordes av både stulna vapen och sådana som av något annat skäl innehades utan licens. På förslag av regeringen har straffet för bl.a. olaga vapeninnehav skärpts genom att en särskild straffskala införts för de grova brotten. Regeringen har också tagit initiativ till en översyn av vapenlagen, bl.a. för att utröna om lagstiftningen i något avseende behöver ändras för att uppfylla EU:s minimikrav på detta område. Utgångspunkten för översynen är att vi skall behålla vår internationellt sett stränga vapenlagstiftning även vid ett inträde i EU. Ett betänkande med detta innehåll remissbehandlas för närvarande. Enligt vår nuvarande vapenlag får ett vapentillstånd tidsbegränsas, om det med hänsyn till särskilda omständigheter kan förutses att behovet av vapnet inte kommer att bli varaktigt. Vidare kan ett vapentillstånd alltid återkallas om t.ex. något behov av vapnet inte längre föreligger eller om innehavaren visat oaktsamhet med vapnet. Att införa obligatorisk tidsbegränsning av alla vapentillstånd skulle medföra stora kostnader och besvär såväl för det allmänna som för landets vapenägare. Jag kan inte finna detta motiverat. Vapenägarna består till allra största delen av seriösa jägare och sportskyttar som följer gällande regler och hanterar sina vapen på ett omdömesgillt sätt. Tillgängliga resurser bör i stället användas för att ingripa mot dem som missköter sig. Avslutningsvis vill jag i detta sammanhang påpeka att vapenlagen också innehåller stränga bestämmelser om hur vapen skall förvaras. Dessa bestämmelser har skärpts relativt nyligen. Den som hänger bössan på väggen, för att använda Tage Påhlssons ord, får, om han inte vidtar ordentliga säkerhetsåtgärder, räkna med risken att vapnet blir omhändertaget och licensen indragen.
Fru talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Det var ett utförligt svar, vilket jag ser positivt på. Jag ser att justitieministern delar min oro över utvecklingen. Jag får beklaga om jag har kommit med en felaktig uppgift om antal stulna vapen. Jag har litat, vilket jag kanske inte skulle ha gjort, på medierna. Både TV och tidningar har gått ut med uppgifter. Jag har inte kollat upp siffrorna, och nu har jag inte haft en chans eftersom jag fick det skrivna svaret för tio minuter sedan. Jag utgår från att justitieministern har rätt och jag fel. Icke desto mindre framgick det av de artiklar och TV-program som jag tagit del av att antalet stulna vapen ökar. Tendensen är ökande. Det är i alla fall någonting som borde vara oroande -- jag hoppas att statsrådet håller med mig. Vapen används vid brott, och det är ju en sak. Men vapen används även i andra sammanhang, och det ser jag är oroande. Vi börjar faktiskt komma i samma situation som i USA, att det finns vapen, även skjutvapen, i skolorna. Det är skrämmande. Det tyder på att det finns för många vapen i svang. Det skulle vara intressant att höra vad justitieministern tycker om följande: Är det helt orealistiskt att tänka sig en tidsbegränsning av vapentillstånden? Kan man tänka sig någon annan modell, om situationen förvärras? Det finns många som har vapen på väggen. Man kan ha vapen på väggen bara man har slutstycket inlåst. Om än inte i min bekantskapskrets, så finns det många i min nära krets som har dem på det sättet. Jag skulle vilja höra vad statsrådet säger om möjligheten att se över det hela.
Fru talman! Jag beklagar, men även den ytterligare uppgift som Tage Påhlsson förde fram om att antalet stulna vapen -- om vi talar om vapen för vilka det finns licens -- skulle öka är felaktig. De siffror som jag nämnde för 1993 är lägre än på flera år. Däremot har vi problem med illegala vapen, och det är detta vi kanske skall koncentrera oss på. Som jag sade tidigare är merparten av dem som har licens seriösa jägare som förvarar sina vapen på ett bra sätt. Det vi måste lägga resurser på är att hindra att illegala vapen kommer in i Sverige och att jaga de illegala vapen som finns i Sverige. Det är oro därvidlag som ligger bakom vårt försök att utöka samarbetet bl.a. med Ryssland och de baltiska staterna. Vi har tagit initiativ till att omorganisera en del av den centrala polisiära verksamheten för att få en slagkraftigare enhet för att komma åt denna typ av illegal verksamhet. Det är där vi har problemen. Det är där vi behöver koncentrera våra resurser.
Fru talman! Jag är litet förvånad över att justitieministern desavouerar alla uppgifter som massmedierna har gått ut med. Jag kan som sagt bara beklaga att jag har litat på dem. Icke desto mindre stjäls det en hel del vapen. Jag håller med om att det är många illegala vapen i svang. De kommer från andra länder men det tillverkas också egna vapen i vårt land, det vet vi. Hur skall vi komma till rätta med detta? Jag tror inte att man kan skaffa fram tillräckligt många poliser för att klara det. Skall vi inte kunna ta till åtminstone den metod som vi har, nämligen licensgivning och litet större kontroll av licensgivningen för att den vägen börja få ordning på vapeninnehav? Vi talar nu om civila vapen. Vi vet också att det stjäls mycket militära vapen. Där är det, såvitt jag vet, ett mörkertal som man inte vill släppa ut.
Fru talman! Det är helt rätt att det har förekommit omfattande stölder av militära vapen, vilket har resulterat i att försvarsministern har tagit initiativ till väsentliga förändringar för att skapa säkrare förvaring av militära vapen. Det senaste årets erfarenheter tyder på att de åtgärder som har vidtagits har gett goda effekter.
Fru talman! Det låter väldigt bra. Jag skulle avslutningsvis vilja säga att jag tycker att det är bra med skärpt straff för olaga vapeninnehav. Det är bra att man inom regeringen har tagit initiativ till översyn av vapenlagen. Det var bra med vapenamnesti, det är ingen tvekan om det. Det fördes in över 17 000 vapen som var olicensierade, en del av dem kanske stulna. Nuvarande vapenlagen ger, som också framgår av svaret, möjlighet till tidsbegränsat vapentillstånd i särskilda fall, som det heter. Hur ofta används den möjligheten?
Fru talman! Jag kan faktiskt inte ange någon siffra eller någon procentsats, men det är i en klar minoritet av fallen som tidsbegränsad licens ges.
Fru talman! Det är uppenbart att det där finns en liten öppning. Man skulle i någon mån kunna skärpa sig och utnyttja den möjligheten litet oftare för att den vägen försöka begränsa det fria vapenflödet.
Fru talman! Då gäller det att vara observant så att man inte ser detta med tidsbegränsad licens som en prövotid. Min uppfattning är att man skall vara mycket restriktiv när det gäller att bevilja licens men att man, precis som jag sade i mitt svar, skall använda det tidsbegränsade tillståndet då man kan förutse att behovet av vapnet inte kommer att bli varaktigt. Men man får vara försiktig så att man inte vänder på det och tar till tidsbegränsning för att se hur det går.

Fru talman! Krister Örnfjäder har frågat mig om jag kan lämna ett svar när en ansökan från Västerviks kommun om att få ingå i stödområdet skall behandlas. De senaste årens mycket besvärliga arbetsmarknadssituation i de flesta delar av vårt land har bl.a. lett till att en rad kommuner gjort framställningar om att få bli tillfälligt inplacerade i stödområde. Motiven för att tillfälligt placera in ytterligare områden i stödområden är också för närvarande starka. Jag avser att föreslå regeringen att pröva dessa framställningar i ett sammanhang. Vid en sådan prövning görs en omfattande analys av situationen inte bara i de direkt berörda kommunerna utan även i övriga kommuner. En analys och prövning av detta slag pågår för närvarande inom regeringskansliet, och beslut om tillfälliga inplaceringar i stödområde kan väntas under våren.
Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag är naturligtvis medveten om att det finns problem i många kommuner. För Västerviks del är det enligt min åsikt nödvändigt att vi får del av det regionalpolitiska stödet. Västerviks kommun och Kalmar läns länsstyrelse har gjort samma bedömning. Hultsfreds, Vimmerby och Valdemarsviks kommuner skulle få ingå i det tillfälliga stödområdet. Det tycker jag var ett mycket bra beslut och har fått många positiva effekter i de berörda kommunerna. För Västerviks kommuns del innebär det att Västervik i princip blir omringad av kommuner som har regionalpolitiskt stöd. Detta tillsammans med den allmänna situationen på arbetsmarknaden har inte gjort situationen lättare för de boende i Västerviks kommun. Med tanke på vår situation i jämförelse med andra kommuner vill jag påstå att vi är i minst samma behov av den här typen av stöd. Jag tycker att det är nödvändigt att beslutet fattas snart. Det lär det väl göras, av svaret att döma. Det står ''under våren'', så det kan inte vara så lång tid kvar. Jag hoppas att det innebär ett positivt besked för Västerviks kommun.
Fru talman! Arbetsmarknadsutskottet har i dag justerat ett betänkande om regionalpolitiken. Betänkandet är på väg till kammaren. Seden är den att riksdagen först beslutar om ordinarie stödområden ett och två, därefter fattar regeringen beslut om tillfälliga stödområden. Om bl.a. samordningen sker i tid bör beslutet vara fattat efter det att riksdagen fattat sitt beslut. Nu på måndag kommer jag att få en föredragning om tillståndet i landets samtliga kommuner.

En elev som har avslutat ett individuellt program har rätt att sedan påbörja ett nationellt eller specialutformat program innan de passerar åldersgränsen. Åldersgränsen gäller således inte enbart invandrarungdomar. Även för ungdomar som på grund av inlärningssvårigheter, dålig studiemotivation eller sociala problem halkat efter i grund eller gymnasieskolan kan åldersregeln medföra problem, om de inte påbörjat studier vid ett gymnasieprogram före 20 år, alternativt om de redan fått en gymnasieutbildning. Det finns dock inget som hindrar att man i den plan som skall utarbetas för varje elev som går ett individuellt eller specialutformat program inkluderar delar av eller ett helt nationellt program inom kommunen. Eleven har sedan, oavsett ålder, rätt att fullfölja den planen. Jag vill snarare påstå att det är både naturligt och lämpligt, eftersom det för fortsatta studier och/eller arbete är viktigt att ha de kunskaper gymnasieskolan skall ge. De insatser som görs inom ramen för det individuella programmet för dessa elever bör syfta till att eleven sedan går en utbildning inom ett nationellt eller ett specialutformat program i gymnasieskolan. Detta har framgått av tidigare propositioner. Om den plan som läggs upp inte innebär att eleven skall läsa delar av eller ett helt nationellt program och eleven efter det att planen fullföljts är äldre än De elever som passerat 20-årsgränsen har möjlighet att studera på komvux. Enligt skollagen skall gymnasial vuxenutbildning ge vuxna kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar kan få genom gymnasieskolan. Kommunerna skall sträva efter att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov, vilket också framgår av skollagen.
Fru talman! Jag tackar för svaret, som jag tycker var mycket bra och fylligt. Jag skall vidarebefordra det till dem som frågat mig, nämligen Baldersskolan i Uppsala, som jag skrev i min fråga. På den skolan hade man inte kunnat få något svar från Skolverket. Inte heller jag har kunnat få något svar från Skolverket. Skolverkets jurist har t.o.m. funderat över frågan utan att komma fram till något svar. Men nu har jag fått ett svar på hur det skulle kunna gå till. Förespeglad situation gäller alltså begåvade ungdomar, som har en grundutbildning i sitt hemland. De är alltså inte automatiskt struliga, analfabeter eller utan förutsättningar. Man skall alltså till dem kunna säga: Om skolan gör en plan inför starten av det individuella programmet, oberoende av hur långt det beräknas vara -- det kan ju vara två tre eller fyra år -- av vilken det framgår att eleven ämnar fortsätta på ett nationellt program, så kan eleven få göra det även efter 20 års ålder. Det är ett mycket bra svar. Jag tror att man på Baldersskolan i Uppsala blir mycket glad över detta besked. Jag har också en fråga som kanske ligger något utanför huvudfrågan. Frågan gäller hur eleverna skall kunna finansiera studierna. Har Beatrice Ask någon uppfattning om det. Kan dessa elever finansiera sina studier på samma sätt som andra vuxna, dvs. via CNS:s möjligheter till bidrag och studielån? Jag vet att denna fråga inte är förberedd, men om statsrådet har möjlighet att ge mig ett svar även på denna fråga kan jag svara Baldersskolan mer utförligt.
Fru talman! Låt mig först konstatera att man inte bör bli förvånad över att man i skolan tycker att det är svårt att känna till alla svar. Det har ju skett så många förändringar. Det är dock något mer förvånande att det är så svårt att få information från myndigheter. Det framgick av riksdagens behandling av gymnasiepropositionen att avsikten med de individuella programmen var att slussa ungdomar in i nationella program. Då är det mycket naturligt att man i den plan som upprättas redan inledningsvis konstaterar avsikten, i syfte att redan från början få så mycket samarbete som möjligt mellan det individuella programmet och den tänkta utbildningen. Jag vill gärna peka på den möjligheten. Jag är däremot försiktig, som framgår av svaret, när det gäller att öka rättigheten för en viss kategori. Det är nämligen precis som jag säger, det är inte bara invandrarungdomar eller flyktingar i den här åldern som hamnar i en denna situation, utan det gör även många andra. Ökad rättighet för viss kategori skulle kunna få mycket vittgående konsekvenser, som måste analyseras mycket noga. För de elever som vi talar om, som fortsätter inom komvux, eller som fortsätter enligt den plan som upprättats enligt det individuella programmet, gäller naturligtvis ordinarie regler för studiemedel. Jag kan i vart fall inte tänka mig något annat. Men jag har inte haft möjlighet att kontrollera det. Så länge man går sin gymnasieutbildning måste ju de nuvarande reglerna gälla. Om det inte skulle vara på det sättet får vi väl ta itu med den frågan.
Fru talman! Tack för detta tillägg, Beatrice Ask. Jag skall vidarebefordra det. Det är ju så, vilket senast framgår av en ny bok om nationalekonomi på CSN:s förlag, skriven av två docenter vid Lunds universitet, att vår oförmåga att ta tillvara invandrare och flyktingar som en resurs, vår oförmåga att ta till vara deras kapacitet och kunskap, är illavarslande. Detta skulle då kunna vara ett sätt att på ett litet smidigare sätt lotsa in dem i det svenska samhället. Tryggheten i lärosituationen ökar ju om eleverna kan fortsätta inom den skolform som de påbörjat under de första individuella åren, för att sedan fullfölja studierna. På så sätt kan de även fungera bättre i det svenska samhället. Självfallet bör man vara litet varsam med vad man lovar; det förstår jag också. Men det är dock mer ovanligt att svenska ungdomar, efter en genomgången grundskola, måste tillbringa två eller tre år på ett individuellt program, för att sedan slussas in på det nationella programmet. Det vanliga är ju att de tillbringar högst ett år på ett individuellt program. Därmed kan kanske 20-årsgränsen vara mer befogad och viktig att hålla fast vid.
Fru talman! De elever som behöver gå fyra år, eller i alla fall ganska lång tid, i ett individuellt program är i allmänhet elever som har mycket kort utbildning i hemlandet. De kan t.o.m. vara analfabeter. När vi nu diskuterar detta bör vi påminna oss om att i den utvecklingsplan som regeringen har lagt på riksdagens bord, vilken skall diskuteras den 2 juni, finns en punkt som handlar om invandrarelever och det svenska språket. Det är många elever med invandrarbakgrund som är födda i Sverige, och som gått i grundskolan i Sverige, men som ändå har så grunda kunskaper i det svenska språket att de inte klarar en gymnasieutbildning. Det är inte så få invandrarelever i vissa statsdelar och områden runt om i Sverige som måste gå ett individuellt program för att klara det. Vi måste ta itu med den frågan från grunden. Det är precis det som regeringen har aviserat att den skall göra, med början i höst.
Fru talman! Jag vill avsluta med att än en gång tacka för svaret. Jag tycker att utvecklingsplanen är mycket hoppfull även för dessa barn.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av de problem som framkommit för de sjukgymnaster som vill starta verksamhet i egen regi. Enligt Göte Jonsson har det varit svårt för sjukgymnasten att få ett förhandsbesked från sjukvårdshuvudmannen om han eller hon uppfyller lagens krav för att få ersättning för utförd behandling. Ett annat problem är -- enligt Göte Enligt 11 § lagen om ersättning för sjukgymnastik skall den som avser att bedriva verksamhet mot ersättning enligt denna lag anmäla sin avsikt till landstinget och försäkringskassan senast sex månader innan verksamheten påbörjas. Denna anmälningsskyldighet är nödvändig för att landstinget skall kunna fullgöra sitt planeringsansvar enligt hälso och sjukvårdslagen. Däremot finns inget krav på att landstinget skall godkänna sjukgymnastens etablering. Skälet till att det inte finns något sådant krav är att det fr.o.m. den 1 januari i år råder fri anslutning för sjukgymnaster till det offentligt finansierade ersättningssystemet, dock inom vissa givna ramar. De krav som ställs på en sjukgymnast för att han -- eller hon -- skall ha rätt att uppbära ersättning från landstinget för utförda åtgärder finns angivna i nämnda lag. Det är således lagen som reglerar vem som skall kunna bedriva en verksamhet och inte -- som tidigare ofta var fallet -- landstinget. I den nyss nämnda paragrafen i lagen om ersättning för sjukgymnastik anges att sjukgymnasten skall samråda med landstinget om sin kommande verksamhet. Hur detta samråd skall ske anges dock inte. Det torde dock vara lämpligt att samråd sker antingen i samband med att sjukgymnastens anmälan om verksamhet inkommit till landstinget eller så snart därefter som det är praktiskt möjligt. Samrådsförfarandet bör bl.a. syfta till att -- i tveksamma fall -- klargöra om den person anmälan avser är berättigad att uppbära sjukvårdsersättning eller inte. I lagen finns inte angivet bestämmelser om när utbetalning av sjukgymnastikersättning skall ske. Regeringen har inte ansett detta nödvändigt utan förutsatt att utbetalning sker så snart insända räkningar från vårdgivarna granskats och godkänts av försäkringskassan. Om det emellertid visar sig att landsting och försäkringskassor inte sköter utbetalningarna på ett bra sätt är jag inte främmande för att pröva möjligheterna att reglera detta i lagen.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, inte minst för de sista orden i detta, där statsrådet faktiskt öppnar möjligheten att, om det inte fungerar, lagreglera så att tryggheten för de privata sjukgymnasterna kommer att bli i enlighet med tankegångerna i propositionen. Jag är medveten om att det i propositionen och i riksdagsbeslutet var mycket svårt att ingående konkretisera olika frågeställningar. Tankarna i propositionen och bakom riksdagsbeslutet bygger i stor utsträckning på ett förtroende för sjukvårdshuvudmannens sätt att hantera dessa frågor inom ramen för den fria etableringen. Det har emellertid nu visat sig att det i vissa fall -- jag skall inte säga att det gäller generellt -- är mycket svårt för en enskild sjukgymnast som vill etablera sig att få till stånd ett vettigt samtal med respektive sjukvårdshuvudman. Låt mig t.ex. peka på sådana fall där vederbörande sjukgymnast är osäker på om han eller hon uppfyller de krav som lagen ställer. Det blir sjukvårdshuvudmannen som i anslutning till att vederbörande skall ha betalt gör bedömningen om sjukgymnasten uppfyller kraven eller inte. Jag tycker att det då är ganska rimligt att vederbörande sjukgymnast får ett besked i förväg huruvida vederbörande sjukvårdshuvudman anser att denne uppfyller kraven. Men vissa sjukvårdshuvudmän säger då: Du får inget förhandsbesked. Först när du har kastat ut pengar på etablering och fått vissa kunder kommer vi att pröva om du är betalningsberättigad eller inte. Jag menar att detta är ett alldeles orimligt förfarande. Så skall man inte hantera det samråd som statsrådet efterlyser. Jag tycker att det finns anledning att verkligen ta upp en diskussion med sjukvårdshuvudmännen på denna punkt. Detsamma gäller betalningsrutinerna, som inte heller de är reglerade i lag. Det är också ganska klart att så inte skall vara fallet, men även i det avseendet försöker nu i varje fall vissa sjukvårdshuvudmän att dra ut på betalningstider, vilket gör att det blir svårt för sjukgymnasterna att inledningsvis finansiera sin verksamhet. Jag skulle vilja fråga om statsrådet är beredd att ta upp diskussioner med Landstingsförbundet om dessa frågor.
Fru talman! Vad gäller själva lagstiftningen är det förstås en ambition att slippa detaljreglera alltför mycket. Varken Göte Jonsson, jag eller, förmodar jag, någon annan i kammaren önskar en lagbok som är två eller tre gånger så tjock som den nuvarande. Förhoppningen är förstås att man skall kunna klara problemen med en inte alltför detaljerad lagstiftning. Om det däremot dyker upp problem, kan man naturligtvis tvingas bli mycket konkret eller detaljerad i lagstiftningen. Det förfarande som Göte Jonsson nu beskriver, där det i vissa fall skulle ha varit svårt att få besked och där man får vänta mycket länge, är förstås inte tillfredsställande. Det är alldeles uppenbart att den enskilde behöver få veta om han eller hon uppfyller villkoren. Vi har i och för sig i lagstiftningen angett vilka villkor som gäller. I normalfallet bör det inte vara någon större svårighet att reda ut om personen i fråga har rätt utbildning och rätt praktik bakom sig och därmed enligt lagstiftningen är berättigad till ersättning. Men om det blir problem, får man ta upp det hela igen. Något som är angeläget att påpeka är att landstinget i det här avseendet fungerar som myndighet. Det skall helt enkelt tillämpa lagen i så nära överensstämmelse med lagstiftarens avsikt som möjligt. Vad till sist gäller frågan om jag är beredd att ta upp frågan med Landstingsförbundet kan jag bara meddela Göte Jonsson att jag redan har gjort det.
Fru talman! Jag tackar för det. Vi för bara hoppas att det ger effekt. Jag delar statsrådets uppfattning att vi inte skall ha stora lagvolymer och en mängd detaljlagar, men detta förutsätter att landstingen visar respekt för lagen. Landstingen har i dessa sammanhang en mycket stor makt. Det finns vidare en brist på tradition i synen på alternativ privat verksamhet inom sjukvården. Låt mig i detta sammanhang ta försäkringskassorna som exempel. I fall där en privat sjukgymnast skall ha rehabiliteringssamtal med försäkringskassan är det mycket svårt för vederbörande att få ut någon ersättning för detta. Från försäkringskassans sida framhåller man att landstingen aldrig har begärt sådan ersättning. Detta visar hur okunnig man faktiskt är om hur privat verksamhet måste drivas för att finansieras effektivt. Jag skulle vilja uppmana statsrådet att ta upp och behandla dessa frågor i anslutning till problemet om de nya taxesättningarna för sjukgymnaster, där också läkarna är med i bilden. Det faktum att landstingen inte har tagit ut ersättning har ju inte inneburit att landstingen inte har haft kostnader för rehabiliteringssamtalen. En privat sjukgymnast som har motsvarande kostnad har dock ingen skatteintäkt utan måste givetvis kunna få ut ersättning för den prestation som han eller hon utför genom detta samtal.
Fru talman! Med anledning av det allra sista vill jag säga att det är klart att vi på en mängd punkter behöver bli duktigare på att se till att det blir en riktig och rejäl konkurrensneutralitet inom den verksamhet som finansieras med offentliga pengar men utförs ibland i offentlig regi och ibland i egen regi.

Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om Föreningen Plötslig spädbarnsdöd kommer att få bidrag till sin verksamhet för nästkommande år. Föreningen har under ett antal år erhållit medel från Allmänna arvsfonden för utvecklings och informationsinsatser. Under åren 1989 till 1993 har föreningen således fått sammanlagt 1,3 miljoner kronor för detta syfte. Utskottet framhåller att föreningen har en angelägen verksamhet men att föreningen inte kan erhålla stöd ur anslaget för Bidrag till handikapporganisationer. Enligt utskottet bör regeringen överväga om organisationen kan erhålla statligt stöd från annat anslag. Jag anser i likhet med utskottet att Föreningen Plötslig spädbarnsdöd bedriver en angelägen verksamhet. I avvaktan på den översyn av bestämmelserna för statsbidrag till organisationer som för närvarande pågår inom regeringskansliet är jag beredd att i positiv anda pröva om någon form av stöd kan utges till föreningen under det kommande budgetåret.
Fru talman! Jag vill tacka sjukvårdsministern för ett, som jag finner det, positivt svar. Tyvärr går varje år ungefär 120 till synes friska barn bort i en oförklarlig död. Föräldraföreningen Plötslig spädbarnsdöd bildades 1986 och har, som jag, socialutskottet och även sjukvårdsministern insett, en oerhört viktig uppgift. Den arbetar både med vad vi brukar kalla sekundärprevention för familjer som har förlorat ett barn och med spridning av information om plötslig spädbarnsdöd till barnavårdscentraler, föräldrar, BB-avdelningar osv. I en skrift som alldeles nyligen har delats ut visas hur man kan förebygga sådana fall. Situationen är nu sådan att föreningen inte kan fortsätta att arbeta helt utan medelstillskott. Självfallet har olika verksamheter olika kompetensområden. Det väsentliga för föreningen är nu att få hjälp, inte i första hand varifrån hjälpen kommer.
Fru talman! Som jag antyder i slutet på svaret avser vi på Socialdepartementet att i positiv anda pröva frågan om man kan ge stöd redan innan den här översynen är klar. Jag syftar då på det kommande budgetåret, och det dröjer ju inte så länge innan det börjar.
Fru talman! Det är mycket bra att få det beskedet. Jag kan kanske passa på att fråga om sjukvårdsministern anser att detta är en fråga för Folkhälsoinstitutet eller en fråga för Socialstyrelsen och regeringen.
Fru talman! Ingenting hindrar förstås Chatrine Pålsson att ställa den frågan. Jag är dock inte beredd att för dagen svara på vilket sätt det kommer att ordnas rent praktiskt. Det viktiga är väl att vi ordnar detta trots att vi ännu inte kan ändra de regler som riksdagen har ställt upp för handikapporganisationer, som Chatrine Pålsson var inne på i sitt första inlägg.
Fru talman! Lennart Rohdin har frågat mig om regeringen ämnar vidta någon åtgärd för att ändra reglerna för efterlevandeskydd i form av barnpension för barn som studerar utomlands.

Utbetalningen av folkpension sker då i förhållande till det antal år för vilka den avlidne föräldern tillgodoräknats pensionspoäng till ATP. Möjligheten att få förlängt barnbidrag för en utomlands bosatt elev är begränsad till undervisning som sker med svenskt statsbidrag och där barnet är medföljande till den som är utsänd i statlig tjänst eller utsänd av svenska kyrkan eller annat trossamfund eller för svensk ideell organisation som bedriver biståndsverksamhet. I och för sig finns ingen övre åldersgräns för förlängt barnbidrag, men för de ovan uppräknade grupperna, bortsett från utsända i statlig tjänst, gäller en längsta tid av tre år för förlängt barnbidrag utomlands. I samband med utsändning i statlig tjänst finns inte treårsgränsen eftersom barnet i barnbidragshänseende betraktas som bosatt i Studiehjälp ges längst t.o.m. det första halvåret det år barnet fyller 20 år och är avsett för studier efter grundskolenivån. Studiehjälpen kan ges till svensk elev som studerar utomlands om utbildningen inte finns att få i Sverige. En förutsättning är dock att eleven varit bosatt i Sverige i minst två år innan utlandsstudierna påbörjas. Studier i de nordiska ländernas skolor kan ändå ge rätt till studiehjälp om skolorna står under statlig tillsyn. Inom EES-området är EES-avtalet tillämpligt på barnpension om den avlidne omfattades av EES Utanför EES-området är däremot möjligheterna att bedriva t.ex. gymnasiestudier med bibehållen förlängd barnpension mycket begränsade. En utvidgning av rätten till förlängd barnpension kräver lagändring. Riksdagen har tidigare uttalat att möjligheten till barnpension bör ses över i de fall där den avlidne föräldern varken har arbetat eller varit bosatt i Sverige. Riksdagen har givit regeringen detta till känna. Med tanke på den tilltagande internationalisering som sker och de värden som kan tillföras elever som studerar utomlands har regeringen för avsikt att i samband med denna översyn även pröva frågan om behovet av att utöka rätten till förlängd barnpension vid studier utomlands.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Könberg för svaret. Jag är mycket nöjd. Jag utgår ifrån att de konsekvenser av den här konstruktionen som jag beskrivit i min fråga inte har varit avsiktliga. De är snarare resultatet av den förändrade verklighet vi lever i med en ökande internationalisering. Det antyder också svaret. Det är förmodligen inte heller särskilt många individer som har drabbats av detta ännu. Men det riskerar rimligtvis att bli fler och fler. Det är bra att frågan ses över. Jag hoppas att det sker snabbt, åtminstone i det här avseendet. Det handlar om ett par års studier utomlands under ett par år av en ung människas liv. De är snabbt passerade. För de människor som det handlar om under de närmaste åren är det viktigt att vi snabbt kommer till ett resultat i den här frågan.
Fru talman! Vi är överens om att man behöver se över frågan och pröva den. Den har ju en intim koppling till frågan om rätten till förlängt barnbidrag respektive studiehjälp. Det framgick också av mitt svar där jag redogjorde för reglerna. Frågan kommer att prövas. Jag vill inte säga något om hastigheten i dag med tanke på de många frågor som ligger på socialförsäkringsenheten.

Fru talman! Nils Nordh har frågat mig om regeringen har haft överläggningar med tobaksindustrin för att påtala dess ansvar för att utveckla mindre skadliga tobaksprodukter. Det har i olika sammanhang framkommit att det finns en oro för att förändringarna i tobakslagen vad gäller produktkontrollen skulle uppfattas som en signal till tobaksindustrin att de inte själva behöver ta något ansvar för sina produkter, och inte heller utveckla mindre skadliga tobaksprodukter. Självfallet är det inte på det sättet. Regeringen kan med stöd av den nya lagen uppmana industrin att till Socialstyrelsen sända in de uppgifter styrelsen behöver för att bedöma produkternas hälsovådlighet. Socialstyrelsen planerar för närvarande ett särskilt projekt för tobakskontroll. Styrelsen överväger i detta sammanhang också en utökad dialog med tobaksindustrin. Det är då naturligt att frågan om industrins ansvar att utveckla mindre hälsovådliga tobaksprodukter tas upp. Jag utgår ifrån att tobaksindustrins ansvar kommer att uppmärksammas i Socialstyrelsens arbete. Men man skall inte tro att endast en utökad och förbättrad dialog med tobaksindustrin kommer att leda till ett minskat tobaksbruk och mindre skadeverkningar av tobaksprodukter. Det är av största vikt att arbetet för ett minskat tobaksbruk fortsätter på alla sätt. Ingen skall behöva utsättas för tobaksrök mot sin vilja. Särskilt viktigt är det att så långt möjligt förhindra att barn och ungdomar någonsin börjar röka.
Fru talman! Låt mig först tacka för svaret. I det anar jag även en viss samsyn oss emellan om hur det här skall kunna gå till. Sanningen är ju ändå den att Tobaksbolaget har uppfattat den nya lagstiftningen så att de bara behöver skicka in uppgifter om vad produkten innehåller till Socialstyrelsen. Sedan skall Socialstyrelsen överväga om den är farliga eller inte. I vår motion har vi påtalat industrins ansvar för att minska skadeverkningarna för oss som ändå använder tobaken. Jag håller med statsrådet om att vi skall försöka hindra att människor börjar använda tobak. Jag kan inte direkt hålla med om att detta kommer att leda till ett minskat användande. Jag är litet tveksam på den punkten, men statsrådet har kanske rätt i det fallet.
Fru talman! Den tobakslagstiftning som riksdagen tagit ställning till i ett par omgångar och som, med sina senaste ändringar, träder i kraft den 1 juli i år innebär ju betydande framsteg för att minska tobaksbruket. Det gäller framför allt genom de två vägar som jag antyder i slutet på mitt svar, nämligen genom att se till att de människor som inte vill ta del av tobaksröken slipper göra det t.ex. på arbetsplatser och andra miljöer samt att på alla möjliga sätt förhindra att ungdomar börjar att röka. Det är väl en målsättning som jag tror kan förena både icke-rökare och rökare. Den målsättningen är angelägen att uppnå. Jag tror att oron för att tobaksindustrin skall ha påverkats negativt av lagen när det gäller ambitionen att ta fram produkter som är mindre skadliga är obefogad. Sedan finns det i och för sig en hel del tecken som tyder på att det inte är så rasande stor skillnad i skadlighet mellan de olika produkter som tobaksbolagen runt om i världen tar fram. Mycket tyder på att tobaksrökaren kompenserar den minskning av nikotin som finns i själva produkten genom sitt sätt att röka. Den allra senaste forskningen tyder inte på att det finns någon avgörande skillnad mellan cigaretter med olika halt av de skadliga ämnena.
Fru talman! Med tanke på vad statsrådet nu säger är det kanske ännu viktigare att påtala tobaksindustrins ansvar för att minska de ämnen som medför skada när det gäller tobaksbruk. Den nya lagen är bra så till vida att det inte är tobaksindustrin själv som skall utreda om tobaksbruket är farligt eller inte, men jag menar att tobaksindustrin ändå har ett visst ansvar att minimera bruket. Bruket måste absolut minimeras, eftersom sanningen är den att det alltid tillkommer nya användare av tobak.

Herr talman! Catarina Rönnung har frågat mig om jag är beredd att föreslå åtgärder för att förbättra den för hela livet viktiga relationen barn--föräldrar i fall där barn förlorat kontakt med föräldrar som ej är vårdnadshavare. Synen på barns situation när deras föräldrar separerar har ändrats väsentligt under den senaste 20-årsperioden. Det är framför allt på två punkter som ny kunskap har påverkat synsättet: dels är det viktigt för barnen att de inte dras in i föräldrarnas konflikter, dels är det angeläget att barnen får möjlighet att ha kontakt med båda föräldrarna. Lagstiftningen har successivt ändrats med dessa utgångspunkter. Gemensam vårdnad är som en följd av detta numera den normala formen för föräldraansvar efter en separation. Det råder alltså inget tvivel om att samhället i normalfallen anser det viktigt att barnet har en bra relation till den frånvarande föräldern. Å andra sidan är det uppenbart att detta är ett mycket konfliktfyllt område där det inte finns några lätta lösningar. Det finns fall där den frånvarande föräldern inte vill ha kontakt med barnet, och det finns också fall där den förälder som bor med barnet försvårar kontakterna med den andre föräldern. Enligt min mening är olika former av tvångsåtgärder inte någon lösning på dessa problem. Att tvinga fram en varm och kärleksfull kontakt är knappast möjligt. Däremot tror jag att det är viktigt att ge föräldrarna hjälp att hantera sina konflikter, att se konflikternas orsaker och att inte använda barnet som redskap i dessa. Från den 1 januari 1995 blir det en skyldighet för kommunerna att tillhandahålla familjerådgivning till de par som vill ha sådan. Det är ett viktigt inslag i samhällets stöd till föräldrar. Ett annat är de samarbetssamtal som syftar till att lösa de praktiska problemen i samband med separation. De är också ett bra tillfälle att förmedla budskapet att båda föräldrarna även då är viktiga för barnet. En utredning inom Justitiedepartementet ser för närvarande över samarbetssamtalen för att pröva vad som ytterligare kan göras för att ge föräldrarna ett bra stöd. Socialtjänsten spelar alltså en viktig roll när det gäller att stödja föräldrarna och att påverka dem så att de är beredda att ta föräldraansvaret även efter en separation. Socialstyrelsen har utarbetat en utbildningsvideo, ''Frånvarande pappor'', för att sprida kunskap om hur viktig relationen mellan barnet och den frånvarande föräldern är. I denna diskuteras också på vilket sätt man kan motivera de män som ofrivilligt blivit fäder att utveckla sin fadersroll. Socialstyrelsen stödjer också finansiellt försöksoch utvecklingsverksamhet inom ett antal kommuner i syfte att förbättra arbetet på detta område. Det har bl.a. visat sig att faderskapsutredningar kan vara en bra ingång till en dialog med föräldrarna som syftar till att barnet och fadern inte skall förlora kontakten med varandra. Med stöd av statliga projektmedel har också en mansjour fått tillfälle att arbeta med dessa frågor. Jag vill framhålla att det är viktigt att fortsätta med detta slag av projekt och utvecklingsverksamhet. Det är, tillsammans med familjerådgivningen och samarbetssamtalen, enligt min mening det bästa sättet för det allmänna att bidra till att förbättra relationen barn--föräldrar i sådana fall som Catarina Rönnung syftar på. Jag vill slutligen nämna att det speciella hinder för umgänge som höga resekostnader utgör, behandlas av den underhållsbidragskommitté som för närvarande arbetar. Förslag från utredningen väntas till kommande årsskifte.

Herr talman! Kenneth Lantz har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att de ekonomiska reglerna för föräldrar som lever åtskilda skall bli lika för båda föräldrarna. Jag delar Kenneth Lantz uppfattning om hur viktigt det är att barn har rätt till båda sina föräldrar. Regelsystemen måste därför utformas så att denna rättighet kan fungera även i praktiken. Som Kenneth Lantz framhåller kan ekonomin ibland bli ett hinder för ett regelbundet umgänge mellan barn och en frånvarande förälder. I regelsystemet har också hänsyn tagits till detta. Enligt gällande regler har således underhållsskyldiga föräldrar rätt att göra visst avdrag på underhållsbidraget när barnen bor hos dessa under en period om minst fem dygn. Viss kritik har dock riktats mot dagens regler för umgängesavdrag. Den utredning som arbetar med underhållsbidragsfrågor har därför fått i uppdrag att se över denna fråga. Utredningen prövar också frågan om resestöd i samband med umgänge. Utredningen skall presentera sina förslag kommande årsskifte. Jag vill också påpeka att det inom systemet med bostadsbidrag finns regler som är avsedda att underlätta för underhållsskyldiga föräldrar att ha sina barn boende hos sig. Bostadsbidrag utgår till dessa som för barnfamiljer med undantag av grundbeloppet.
Herr talman! Jag vill framföra tack till socialministern för svaret. Min fråga är ungefär densamma som den som Catarina Rönnung ställde. Det är självklart att trygga föräldrar också ger trygga barn. Jag har blivit påmind om detta faktum i samband med ett antal fall nere i Skåne, den region som jag bor och arbetar i. Precis som ministern påpekar i sitt svar finns det förhållanden då den förälder, fadern eller modern, som inte har ansvaret för sitt barn tar hand om barnet över en helg. Föräldern kan då drabbas av extra stora kostnader. Det finns också tillfällen, t.ex. i samband med dagisbesök, då man inte får den information som man rätteligen borde vara berättigad till, eftersom man ändå har en del av ansvaret för barnet. Jag skulle också vilja ställa en kompletterande fråga som går utöver de ekonomiska förhållanden som ministern redan har tagit upp. Jag undrar om den utredning som pågår för tillfället i sitt arbete också skulle kunna ta upp dessa föräldrars möjligheter att få information på dagis och sjukhus.
Herr talman! Först vill jag konstatera att det är alldeles självklart att umgänge över t.ex. en helg är förenat med kostnader, men det är ju inte heller så att den förälder som betalar underhållsbidrag med det betalar hela kostnaden för barnen, utan det är en del, ett bidrag till kostnaden som man bär. Det är ganska självklart att man därutöver har en del kostnader just i samband med umgänget med barnen. På samma sätt är det med bidragsförskottet, som berörs i frågan. Det är inte heller tänkt att täcka hela kostnaden för barnet, utan det är bara en del av kostnaden som det handlar om. Vad gäller frågan om information på dagis, sjukhus och liknande är jag inte beredd att utan vidare tala om vad som kan göras på det området. Självfallet skall jag gå hem och överväga detta. Men eftersom den frågan inte alls har berörts i den fråga som ställts är jag inte förberedd och vågar därför i dag inte göra någon deklaration om vad som kan göras på det området.
Herr talman! Det är angeläget att man ser till dessa problem. Ofta är det fäder som drabbats av dessa problem som jag har haft kontakt med. De har inte möjlighet att nå och få den information som de såvitt jag förstår egentligen borde vara berättigade till. Jag kan acceptera svaret. Men jag vill ändå betona värdet av att utredningen när den presenterar sitt förslag också tänker på att båda föräldrarna, och då i synnerhet den som har ansvaret, borde ha rätt att få information om det egna barnet.

Herr talman! Kristina Svensson har frågat mig vilka delar av det svenska biståndet som kommer att påverkas av en eventuell EU-anslutning. Biståndet genom EU skall vara ett komplement till övrigt svenskt bistånd. Som jag nämnde i biståndsdebatten den 22 april pågår inom Utrikesdepartementet ett analysarbete där vi jämför inriktningen på och effektiviteten i EU:s bistånd med det svenska biståndet. Denna analys kommer att ligga till grund för prioriteringarna i höstens budgetarbete. Det är därför för tidigt att i dag säga vilka delar av det nuvarande svenska biståndet som kommer att påverkas av en eventuell Det är i dag inte heller möjligt att exakt säga hur stor del av den svenska biståndsbudgeten som kommer att kanaliseras genom EU. Biståndet genom EU finansieras på två olika sätt. Dels från EU:s reguljära budget, dels från den Europeiska utvecklingsfonden, EDF, som utgör den finansiella ramen för biståndssamarbetet under den s.k. Lomékonventionen. Genom att bidra till budgeten bidrar vi förstås också till biståndsverksamheten. Min bedömning är att det svenska bidraget till ulandsbiståndet över den reguljära budgeten kommer att motsvara minst 500 miljoner kronor per år. Men alla sådana beräkningar är förstås i dagsläget mycket preliminära. När det gäller EDF så kommer förhandlingar om totalramen för femårsperioden 1995--1999, den s.k. EDF VIII, att påbörjas mot slutet av året. I samband med detta sker också förhandlingar om enskilda medlemsländers bidrag till totalramen. EU-kommissionen räknar dock med att inbetalningar till EDF VIII kommer att påbörjas tidigast under 1996. Under 1995 blir det därför med all sannolikhet inte aktuellt med några svenska inbetalningar till EDF. bestäms av takten i beslut och genomförande av olika insatser. Baserat på erfarenheter av utbetalningstakten hittills under Lomékonventionen bedömer jag att de svenska inbetalningarna under EDF VIII inleds under 1996 och successivt ökar för att stabiliseras på en nivå kring 500--600 miljoner kronor per år. Under dessa förutsättningar uppskattar jag att Sveriges bidrag till EU:s gemensamma bistånd kommer att bli drygt Då Kristina Svensson, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att
Herr talman!

Såvitt jag kan se har biståndsministern och Kristina Svensson gjort ungefär samma beräkning, dvs. 1 miljard kronor. I Kristina Svenssons fråga finns dock en reservation. Hon förutser att den svenska insatsen till EU:s bistånd kommer att öka efter infasningsperioden. Jag skulle därför vilja fråga: Gör inte biståndsministern och departementet samma bedömning?
Herr talman! Jag tror i och för sig att Kristina Svensson inte hade förväntat sig att jag skulle kunna svara på vilka delar av det svenska biståndet som kommer att påverkas. Det skall naturligtvis ske rejäla, breda resonemang om och runt omkring den frågan. När det sedan gäller Karl-Erik Svartbergs fråga vill jag understryka att dessa siffror har varierat litet grand från år till år. Jag vill i detta sammanhang informera om att utbetalningarna i EU-biståndet motsvarar ca 12--14 % av medlemsstaternas samlade biståndsutbetalningar och att denna procentsiffra varierat mellan enskilda år. Jag vet inte om man vågar påstå att den kommer att vara konstant under kommande år just därför att Sverige eventuellt kommer in i bilden. Ett genomsnittligt EU-land kanaliserar alltså 12-- Men bakom detta genomsnitt döljer sig stora variationer mellan enskilda länder. För länder med stora nationella biståndsbudgetar går en relativt sett mindre andel genom EU. För Danmarks del innebär detta t.ex. att ca 7 % av den danska biståndsbudgeten går via EU. För Irland däremot svarar EU-biståndet för ca 40 % av landets biståndsbudget. Det skall ärligt deklareras att vi har räknat och försökt att analysera, men vi har kommit till litet olika uppfattningar. Detta är en förhandlingsfråga. Jag har sett att man i Finansdepartementet faktiskt har litet andra siffror. Jag tror att deras siffror beror på att man där har tagit med Östeuropa och Baltikumbiståndet, men jag vet inte. Det har inte vi gjort i vår beräkning.
Herr talman! Kristina Svenssons beräkning på 1 miljard bygger just på Finansdepartementets beräkningar. Det är därifrån den uppgiften kommer. Det är utifrån denna hon sedan har gjort sina antaganden om att våra insatser måste öka. Jag förstår att detta är en förhandlingsfråga, och då bör vi naturligtvis avvakta förhandlingen. Jag skulle vilja haka på med ytterligare en fråga. Biståndsministern hänvisar till den analys av inriktningen på och effektiviteten i EU:s bistånd jämfört med det svenska biståndet. Det är intressant. Jag fick bifall av riksdagen på en motion om en analys av NGO-biståndet, dvs. folkrörelsebiståndet. Ingår denna analys också i detta arbete?
Herr talman! Ja, den ingår i den analys som skall göras. Vi har redan varit i kontakt med de myndigheter i Bryssel som kanaliserar NGO Jag vill i detta sammanhang ta tillfället i akt att säga att våra organisationer av NGO-typ och den verksamhet Sverige har i det avseendet fungerar mycket rationellt, obyråkratiskt och administrativt flexibelt. Jag går t.o.m. omkring och inbillar mig, herr talman, att vi skall kunna, som det heter på UD-språk, implementera en del av denna enkelhet administrativt och byråkratiskt i det NGO-bistånd som kanaliseras via Bryssel.

Herr talman! Kristina Svensson har frågat mig vilka områden som kommer att prioriteras i det svenska biståndet till Sydafrika. Låt mig inleda med att understryka vad Kristina Svensson anför i sin fråga. Den nytillträdda demokratiska regeringen i Sydafrika kommer att brottas med svåra problem som skapats av det apartheidsystem som nu äntligen gått i graven. Vi i omvärlden, och då inte minst Sverige, som aktivt medverkat till att demokratin kunnat segra måste fortsätta ge ett generöst stöd så att demokratin också kan förankras. Detta är inte minst viktigt, eftersom en positiv utveckling i Sydafrika får positiva följdverkningar även i övriga södra Afrika. Riksdagen har för budgetåret 1994/95 beslutat att anslå 220 miljoner kronor till demokratiinsatser i Sydafrika, inom anslagsposten demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd. Av innevarande budgetårs medel återstår nu ca 15 miljoner kronor, som ANC inte kunde, eller inte hann, utnyttja. Under mitt besök i Sydafrika diskuterades hur dessa medel nu bäst kan användas. SIDA har just i dagarna lämnat ett förslag om hur biståndet för 1994/95 skall användas. Huvudinriktningen kommer därvidlag att vara att ge ett fortsatt stöd till demokratisk samhällsutveckling. Detta kan som tidigare ske genom fortsatta insatser av svenska enskilda organisationer. 1994 en särskild landstrategi för Sydafrika att utarbetas, i syfte att dra upp huvudlinjerna för ett framtida utvecklingssamarbete med Sydafrika. Av särskild vikt är här att stor hänsyn tas till landets utveckling och behov. Jag förutsätter härvidlag ett brett utvecklingssamarbete där många svenska intressenter involveras. Huvudmålet bör vara att bidra till en fördjupad demokratisering och att slå vakt om de mänskliga rättigheterna. Detta bistånd kan i betydande utsträckning utgå från framväxten av ett starkt civilt samhälle som svenskt bistånd, bl.a. genom de enskilda organisationerna, varit med och byggt upp. Ett svenskt bistånd bör också medverka till ekonomisk och social utjämning. Inom undervisningssektorn föreligger stora behov och betydande förväntningar, vilket bör föranleda svenskt stöd. Ytterligare en förutsättning för att demokratin skall förankras och reformverksamheten möjliggöras är en väl fungerande marknadsekonomi och ekonomisk tillväxt. Inte minst är möjligheterna att ge ökad sysselsättning centrala för Sydafrikas framtida utveckling. Genom insatser från bl.a. SWEDECORP och BITS, liksom näringslivet, hoppas jag Sverige även härvidlag kan ge ett positivt bidrag. Då Kristina Svensson, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att
Herr talman! Även för detta svar ber jag att få tacka å Kristina Svenssons vägnar. Det är ett positivt och bra svar. Jag vill bara lägga till att jag tror att det som sker i Sydafrika är viktigt inte bara för södra Afrika utan för hela kontinenten. Därför är det som sker där oerhört betydelsefullt. Under de svåra åren spelade Sverige en framträdande roll när det gällde kampen mot apartheid. Jag kan även nämna folkrörelseinsatser som har gjorts. Ett exempel är svensk folkriksdag mot apartheid för åtta år sedan. Svenska folkrörelser har också spelat en roll i själva finalen i bekämpandet av apartheid genom fredsövervakning i Sydafrika. 17 svenska folkrörelser deltog i den uppgiften. Det är viktigt att vi inte sviker nu. Nelson Mandela har upprepade gånger sagt att om inte valet följs av en ekonomisk, social och kulturell utveckling hänger demokratin i en mycket skör tråd. Därför är det viktigt att vi fortsätter att ge vårt stöd. Jag tar fasta på att aktiva fortsatta insatser kommer att göras genom svenska enskilda organisationer. Det gäller framför allt satsningen på fördjupad demokratisering och vaktslåendet om de mänskliga rättigheterna. Det måste också ske en ekonomisk och social utjämning. Enligt beräkningar behövs en årlig tillväxt på 9 % Det krävs en enorm insats bara för att bekämpa arbetslösheten.